Herr talman! Naturligtvis är känslan att vi kan diskutera med varandra ömsesidig — jag diskuterar gärna med industriministern. Men de slutsatser man måste dra av diskussionerna är ändå viktigare än diskuterandet i sig — även med respekt för Thage Petersons trevlighet. När det gäller utvecklingen i Malmfälten och speciellt Malmbergsgruvan är det korrekt att jag ställde min fråga om just entreprenadverksamheten. Men det är ändå så att industriministern, som den främste representanten för ägaren-staten, måste ha någon uppfattning om hur man bör utveckla gruvdriften i Malmfälten. Den frågeställningen är inte ointressant i en sådan här diskussion, eftersom frågan gällde hur man skulle kunna behålla alla jobb åt gruvarbetarna i Malmberget.
Herr talman! Jag har ingenting emot att vid ett senare tillfälle diskutera dessa viktiga frågor. Nu har emellertid Paul Lestander, som han själv erkände, fått svar på den fråga han ställde, och frågeinstitutets innebörd är just att man skall lämna svar på de frågor som ställs. Sedan vet jag inte varför Paul Lestander tog illa upp för att jag uttryckteen = Prot. 1986/87:95 vänlighet om honom. 26 mars 1987
Om statligtstödförviss Herr talman! Vänligheten är ömsesidig — där vill jag turnera. een Man måste ändå komma ihåg att när man svarar att det här är en fråga för fa bolagets styrelse vänder man på ansvaret. Ägaren har det yttersta ansvaret för driften och det yttersta samhälleliga ansvaret för vad som händer i Malmfälten. Därför försökte jag få industriministern att utvidga svaret och att mera analytiskt bedöma vad som kommer att ske och vad man skulle kunna göras för att. ge en mer positiv inriktning åt utvecklingen i Malmfälten.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig om regeringen vill medverka till att Saab erbjuds likvärdiga finansiella villkor från statens sida som i Malmö om etableringen flyttas till Luleå. Att flytta den planerade bilfabriken från Malmö till Luleå är såvitt jag känner till inte aktuellt. Det ekonomiska stöd som regeringen utlovat för etableringen av en ny bilfabrik i Malmö är motiverat av att projektet tillför Malmöregionen ett väsentligt antal nya arbetstillfällen. Dessa nya arbetstillfällen skall motverka de negativa konsekvenser som följer av att Svenska Varv AB upphör med produktionen av handelsfartyg vid Kockums i Malmö.

Herr talman! Med hänsyn till den debatt som har förevarit nere i Malmö om den aktuella bilfabriken kan jag faktiskt förstå Erik Holmkvists fråga. Men Erik Holmkvist och Luleå är inte ensamma om att efterfråga Saabs Malmöfabrik, utan tre andra intressenter har också anmält sitt intresse för att få ta över bilfabriken. Vidare är det så, Erik Holmkvist, att majoriteten i Malmöregionen och i Skåne över huvud taget nog ändå vill att bilfabriken skall hamna i Malmö, att den skall byggas där enligt uppgörelsen med regeringen. Den behövs ju där, med tanke på varvsarbetarna som tvingas lämna Kockums och med tanke på de arbetslösa ungdomarna i Malmöregionen. Men som alltid i sådana här sammanhang finns anhängarna inom den tysta opinionen, och de brukar ju inte så att säga få plats i medierna. Men jag skall faktiskt erkänna, Erik Holmkvist, att också jag i vissa dystra stunder har funderat över beslutet om bilfabriken. Flera helger i vinter har jag fått samtal hem till bostaden från människor i Malmö som har protesterat mot bilfabriken och dess placering. Man har också anklagat industriministern för denna industriplacering. Det är väl under sådana förhållanden mänskligt att även jag då och då har undrat om det inte finns någon som är för bilfabriken och varför man i så fall inte tar till orda i den allmänna debatten. Men, som sagt, jag kommer inte att ta några initiativ i frågan. Ändå erkänner jag att det skulle behövas både en och två bilfabriker i Luleå.

Herr talman! Industriministerns deklaration att bilfabriken kanske hellre skulle ha anlagts i Luleå och Norrbotten är som musik att lyssna till. Faktum är att de problem som Saab ser ut att få i Malmö kan göra att projektet drar ut på tiden. Vattendomstolens dom kan överklagas, sade industriministern nyss, och vad det kan betyda förstår var och en. Debatten visar på problemen i Malmö. Fabriken har placerats i centrum, och man kan fråga sig hur klokt det är. Jag vill konstatera — jag gör det nu och jag kan få göra det även senare — att en placering av Saabs fabrik eller liknande i Luleå och Norrbotten definitivt är ett plus såväl för Saab och något annat företag som för Norrbotten.

Herr talman! Hugo Hegeland har, med anledning av en intervju med mig i Dagens Industri den 14 mars 1987, frågat om jag förbereder en proposition om att av företagen icke använda pengar i förnyelsefonderna ej skall återbetalas till företagen. Erik Holmkvist har frågat om mitt svar i intervjun skall tolkas så att en socialdemokratisk regering kommer att konfiskera innestående — och efter fem år — ej ianspråktagna medel på förnyelsekonton. Mitt svar på Hugo Hegelands och Erik Holmkvists frågor är nej. Med anledning av frågorna vill jag framhålla att förnyelsefonderna tillkom i direkt anslutning till 1985 års centrala avtalsuppgörelse. Det är regeringens förhoppning att de används för sitt ändamål fullt ut. Det är viktigt för Sverige och svensk industri att stora satsningar görs på utbildning, forskning och utveckling och att dessa satsningar inte i onödan fördröjs. Regeringen avser att noga följa utvecklingen och verka för att fonderna används för avsett ändamål.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret och konstaterar att han har utnyttjat möjligheten att glida förbi kärnfrågan. I intervjun i Dagens Industri sade industriministern faktiskt: Nu ligger pengarna i fem år. Men om företagen går och drömmer om att kunna få tillbaka oanvända pengar om fem år så kommer den drömmen att spolieras — åtminstone om det sitter en socialdemokratisk regering. Nu säger industriministern i svaret: ”Regeringen avser att noga följa utvecklingen och verka för att fonderna används för avsett ändamål.” Men på vad sätt kan regeringen verka för att fonderna skall användas för avsett ändamål? Vad har regeringen för maktmedel? Enligt riksdagens beslut får företagen utnyttja fonderna om de anser att behov föreligger och facket går med på det, men om de inte gör det får de tillbaka pengarna efter fem år och måste då betala skatt på pengarna. Dessutom är de insatta pengarna på kontona räntelösa. Något tänker industriministern tydligen göra. Står industriministern fast vid det klara uttalandet i Dagens Industri? Man tror naturligtvis att regeringen förbereder någon ny konfiskation eller kanske någon ny sorts fond. Det enda regeringen har visat sig mäktig i förnyelseavseende är, tycker jag, att komma med ständigt nya fonder.

Herr talman! Även jag tackar för svaret. Vad som har hänt är att vi har fått en engångsskatt på pensioner om 18-20 miljarder kronor samt en forskningsskatt på affärsbankerna om 600 milj.kr., och nu är vi måhända på väg att få en förnyelsefondsskatt på företagen som kan komma att ge 34 miljarder. Industriministern säger i en intervju: Nu ligger pengarna, alltså förnyelsefonderna, stilla i fem år. Om företagen drömmer om att få tillbaka oanvända pengar efter fem år bör de förstå att den drömmen kommer att spolieras, åtminstone om det då sitter en socialdemokratisk regering. Det blir fallet trots vad som sades i den proposition som riksdagen antog. Detta är facit bara några månader efter beslutet om förnyelsefonderna. Till detta kan läggas införandet av löntagarfondsskatt, förlorade avdragsmöjligheter, m.m. — alltsammans förändringar över en natt. Industriministern sade i en intervju den 13 mars i år: Företagen är för kortsiktiga och styrs i alltför hög grad av sina vinstintressen. Den socialdemokratiska regeringen har genom sitt agerande på ett flagrant sätt verkligen gett näringslivet motiv för att handla kortsiktigt — men det har näringslivet inte gjort. Det visar industrins utveckling under de senaste åren, som också är ett tecken på industrins ansvar. Kan vi lita på att industriministern kommer att ta avstånd från inrättandet av ännu en engångsskatt, denna gång på företagen? Vi har fått två besked — ett tidigare, som tyder på att industriministern vill ha pengarna, ett annat i dag. Vilket gäller?
Herr talman! Låt mig börja med att säga att intervjun i Dagens Industri var godkänd av mig. Där gav jag uttryck för otålighet över att det har gått mycket långsamt att komma överens ute i företagen om användningen av förnyelsefondmedlen. Jag och regeringen i övrigt har trots det, som jag har sagt i mitt frågesvar, goda förhoppningar om att man snabbt skall kunna komma fram till bra beslut avseende fondernas användning. Det var ett led i avtalsrörelsen att fonderna skulle komma de anställda till del. Jag har dessutom svårt att tänka mig att det kan anses som god finanspolitik ute i företagen att låta fondmedlen ligga oanvända i riksbanken utan förräntning. Jag är också övertygad om att de fackliga organisationerna, som just i avtalsrörelsen tillmätte dessa förnyelsefonder en utomordentligt stor betydelse, kommer att driva på företagsledningarna för att fonderna skall utnyttjas till de ändamål de är avsedda för. Jag hoppas faktiskt att de politiker som har intresse av investeringar och utveckling — till dem räknar jag Hugo Hegeland och Erik Holmkvist — skall mana företagen att använda förnyelsefonderna. För detta opinionsoch påtryckningsarbete återstår nu fyra år av den tid som förnyelsefonderna skall verka. Men i dagsläget finns inte någon anledning för regeringen att vidta åtgärder. Regeringen planerar inte heller några åtgärder. Herr talman! Jag börjar bli litet orolig för Erik Holmkvist. Och jag undrar om inte norrbottningarna börjar bli en smula konfunderade över hans agerande här i riksdagen. När jag i kammaren talar för åtgärder för att stärka Norrbotten, då kommer Erik Holmkvist upp i talarstolen och angriper mig. När jag uppmanar det privata näringslivet att göra insatser som skulle betyda mycket för Norrbotten, då talar han om konfiskation eller också sitter han stilla i sin bänk. När får jag någon gång stöd av Erik Holmkvist för åtgärder som skulle betyda mycket för Norrbotten?

Herr talman! Problemet är ju, industriministern, att förnyelsefonderna är fel tänkta från början. Som industriministern mycket riktigt påpekade kom de till som ett resultat av förhandlingar under 1985 års avtalsrörelse. Det var inte så att någon hade satt i gång en utredning och sagt att det behövde forskas och utbildas mer inom företagen, utan frågan var: Hur skall vi få en lugn avtalsrörelse? Svaret blev: Vi inför fonder. Jag vet inte hur många olika slags fonder vi har i Sverige. Regeringen tror, att om vi bara inrättar en fond kan vi lösa problem. Men det förhåller sig tvärtom. Förnyelsefonderna verkar konserverande på företagsstrukturen. De företag som har gjort goda vinster skall sätta in 10 20 av vinsten, om denna överstiger 500 000 kr. Men de företagen behöver inte någon särskild utbildning eller någon särskild forskning. Det är ju de företag som inte gör vinster som verkligen behöver forskning för att de skall kunna hålla sig kvar. I stället har vi fått ett utbildningsoch konferensraseri. Facket skall vara med och bestämma och godkänna hur pengarna används. Det har gått snett när det gäller användningen av dessa fonder — det hela var snett tänkt från början.

Herr talman! Varför inte också öka regeringens kompetens och inrätta en förnyelsefond för regeringen — det blir tydligen pengar över till det. Att företagen inte utnyttjar dessa fonder beror naturligtvis på att de är fel tänkta. Det är egentligen otroligt att man måste uppmana företagen att utnyttja fonderna, om de nu är så bra som industriministern säger. Även statsministern har försvarat dem och sagt att det är fråga om den största utbildningsrevolutionen i Sverige på ett tiotal år. Då frågar man sig varför en sådan sak måste klaras via industridepartementet och inte klaras genom utbildningsdepartementet. Fonderna verkar i en riktning som är rakt motsatt den som avsågs, och det beror på att det inte fanns någon genomtänkt motivering i grunden, utan de tillkom genom ett ad hoc-beslut. Frågar sig inte industriministern också vad det är för fel på fonderna eftersom man måste uppmana och hota företagen att om pengarna inte använts inom fem år, då skall de användas till något annat — i varje fall om industriministern är kvar i regeringen.

Herr talman! Industriministern säger att han inte kommer att titta på våra motioner, och det är en stor brist. Industriministern borde som ansvarig för industripolitiken i vårt land noga studera även oppositionens förslag och ta till sig det som är bra. Detta är bästa sättet. Det är bra att pengarna inte kommer att konfiskeras, och jag säger ännu en gång att det är skönt att ha fått det beskedet.
Herr talman! Hugo Hegeland ville ha förnyelsefonder för att öka regeringens kompetens.
Men jag konstaterar liksom Hugo Hegeland att dessa fonder är fel tänkta från början till slut — de är både felkonstruerade och felaktiga i sak. Så vill jag säga till industriministern att den typ av hot som industriministern uttalade i intervjun skapar sådan osäkerhet i företagarleden att industriministern borde förstå att man inte kan gå ut med ett sådant uttalande. Dessutom finns det risk för att industriministern blir slav under uttalandet.

Vad jag sade var att det borde vara ett gemensamt intresse för oss alla att förnyelsefonderna används till utbildningsinsatser, till utveckling och till forskning, för att öka företagens konkurrenskraft — de är avsedda för det. Därigenom ökar vi förutsättningarna för svenskt näringsliv att framgångsrikt konkurrera på exportoch hemmamarknaden när det gäller produkter, priser, teknologi och mycket mer. Därför skall man inte förringa betydelsen av förnyelsefonderna. De kom till för att så att säga höja denna kompetens, för att öka konkurrenskraften. Att jag är så angelägen att fonderna skall utnyttjas kan också ses mot bakgrund av de utbildningsklyftor som finns, inte minst inom industrin. Fortfarande är det så att 450 000 anställda enbart har folkskoleeller grundskoleutbildning, vilket gör dem betydligt sårbarare för arbetslöshet än = Prot. 1986/87:95 de skulle vara om de hade en bättre utbildning. 26 mars 1987
Herr talman! Industriministern vill nu gå ifrån sitt uttalande i Dagens Industri. Jag kan inte orda om det, men jag skall gå till Dagens Industri och be att få lyssna på bandet; den intervjun är säkerligen inspelad, och det går därför att kontrollera om orden föll på ett annat sätt. Förnyelsefonderna är fel tänkta, och det är därför företagen inte ens på uppmaning kan använda dem. Andra länder som ligger väl framme klarar sig bra utan förnyelsefonder. Inte behöver vi ta pengar från företagen, placera dem på räntelöst konto i riksbanken och säga: Detta är nödvändigt för att ni skall utbilda er, utveckla er och forska mer! Vilka företag behöver de uppmaningarna? Det är ju fullständigt orimligt! 5,3 miljarder har betalats in, och av dessa har bara 1,8 miljarder utnyttjats, trots att man verkligen har ansträngt sig. Dessa företag har tvingats göra på det här sättet, medan däremot de företag som verkligen behöver utvecklas som sagt inte har några pengar att avsätta till detta.
Herr talman! Jag har godkänt intervjun i Dagens Industri. Som ansvarig för näringslivsfrågorna kommer jag att på olika sätt fortsätta att mana företag och fackföreningar att utnyttja fonderna, därför att jag anser att de innebär en storartad möjlighet för svensk industri att snabbt öka sin kompetens. Jag begär inte att Hugo Hegeland skall acceptera det resonemanget, men detta är faktiskt av vitalt intresse för svensk industri. Det är intressant att föra den här debatten. När man manar det privata näringslivet till insatser, t.o.m. när det sker så försiktigt som när man säger att man förväntar sig att näringslivet skall leva upp till sina åtaganden, är det alltid ett hot mot kapitalets intressen. Man får inte ens antyda att näringslivet har några skyldigheter i sammanhanget. Det är en slutsats av den här debatten, som Hugo Hegeland har startat.
Herr talman! Industriministerns argumentering blir allt egendomligare. Man frågar sig: Hur har ekonomisk utveckling och förnyelse tidigare över huvud taget varit möjlig i Sverige — vi har ju inte haft förnyelsefonder före 1985. Ingen människa har hävdat att vi måste ha förnyelsefonder för vår ekonomiska utveckling, som under efterkrigstiden var enorm. Det resonemanget håller inte, och det har industriministern erkänt genom att säga varför förnyelsefonderna kom till. Vi behöver inte uppmana företagarna att förbättra sin utbildning och kvaliteten på sin forskning; det begriper de själva — det är därför de är företagare. När vi samlar in pengar från företagen och sätter dem på ett konto i riksbanken och säger: Nu skall ni använda dem till det och det — tror någon att det stimulerar företagen att använda dem till saker som de anser självklara? Om det vore så självklart som industriministern framställer det, skulle pengarna naturligtvis ha varit använda för länge sedan. Det är de inte, 19 och det visar att det hela är fel tänkt från början. Bakgrunden är att skattesystemet är felaktigt, så företagen ligger med stora likvida medel och vet inte riktigt hur de skall använda dem. Vi får därför fastlåsningseffekter till följd av skattesystemets utveckling, och det vållar socialdemokraterna bryderi.

Herr talman! Industriministern säger att han tänker fortsätta att påverka och mana. Men jag vill alldeles bestämt påstå att industriministern har hotat och skrämt. Det är här inte fråga om att mana utan om att hota och skrämma företagsamheten. Det är risk att det blir en självuppfyllande profetia när industriministern uttalar sig på detta sätt. Det finns krafter inom socialdemokratin som mer än gärna ser att det blir en ny engångsskatt när det gäller förnyelsefonderna. Jag tycker att industriministern, så klok karl som han är, noga borde fundera över vilken form detta manande skall ta sig, så att vi inte får en upprepning.
Herr talman! Jag skall gärna föra en frågeeller interpellationsdebatt med Hugo Hegeland om företagens och näringslivets utvecklingskraft och om varför svensk industri i dag är så modern och så stark. Men det är ett särskilt ämne, och det diskuterar jag gärna med Hugo Hegeland. Sverige får i dag erkännanden och beröm från många olika håll för sin ekonomiska politik och industripolitik. Jag skulle gärna vilja dela med mig litet av den insikten i en kommande debatt. Jag måste på nytt vänligt säga till Erik Holmkvist att det vore intressant om man någon gång fick stöd i arbetet med att mana fram insatser som så småningom kommer att betyda mycket för Norrbotten. Jag har fört så många diskussioner här i kammaren med Erik Holmkvist, och jag har varje gång saknat ett sådant stöd. Jag vet inte riktigt vad det beror på.

Herr talman! Jag tar gärna en mera ingående debatt om dessa frågor med industriministern, och jag skall återkomma. Men är det inte underligt att industriministern kritiserar företagen för att de inte utbildar sitt folk, utvecklar sig och forskar, och samtidigt drar man ner på anslagen till utbildningen i Sverige? Där har man ju fått dra ner på verksamheten —2 96 om året eller 5 70 under tre år. Därefter går man ut till bankerna och säger: Nu tycker vi att ni skall satsa 600 miljoner på forskning, för vi har inga pengar till det. Det är ju ett annat problem, att regeringen på så sätt torrlägger. Det allvarliga är att förnyelsefonderna motverkar sitt syfte. Syftet är i och för sig bra. Men varför fungerar det inte i praktiken? Jo, de företag som har goda vinster har inte starkare behov av utbildning, utveckling och forskning än de företag som inte går med vinst. Det är naturligtvis där vi skall göra insatser. I botten ligger ett felaktigt skattesystem som låser in likviditeten hos företagen. De planerar på olika sätt för att behålla dessa likvida medel. Då får man denna underliga fördelning som låser fast kapitalet inom vinstgivan — Prot. 1986/87:95 de företag och inte leder till någon omallokering mellan olika företag. Där 26 mars 1987 finns en verklig hämsko, och om det tar jag också gärna en debatt. KRSESd o LER ln bee
medel för utveckling Herr talman! Industriministern efterlyser mitt stöd när det gäller satsningoch expansion ar på Norrbotten. Vi har skilda ideologiska uppfattningar. Det är det som avgör. Industriministern föreslår och ställer sig bakom skatter och fonder på olika områden som allesammans innebär mycket pengar till statskassan, medan vi menar att vi skall satsa på de enskilda små företagen, inte genom att höja deras skatter, utan genom att i stället förenkla för dem och möjliggöra deras insatser. Det är det som skiljer oss åt. Den dag industriministern lägger fram förslag i den riktning som jag har skissat kommer jag att helhjärtat stödja honom. Jag är övertygad om att Norrbotten inte är betjänt av löntagarfonder, förnyelsefondsskatter. Nu har vi i och för sig fått höra att de senare inte kommer. Men den typen av åtgärder är vi inte betjänta av.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig om jag kan redovisa bakgrunden till LKAB:s minskade behov av medel för egen utveckling och expansion. LKAB har till följd av goda resultat under senare år en mycket god likviditet. Bolaget kan därför finansiera lönsamma investeringar. LKAB:s engagemang i SSAB är en följd av att SSAB köper cirka en tredjedel av Malmbergsgruvans produktion. SSAB är därmed LKAB:s största kund. Således är det ett väsentligt intresse för LKAB att bidra till en god utveckling inom SSAB.

Herr talman! För ett år sedan — det var den 20 februari 1986 — svarade industriministern på en fråga som jag hade ställt till honom angående SSAB:s eventuella behov av riskkapital. Han sade då att han inte ansåg att det fanns anledning ”att nu dra slutsatsen att SSAB skulle ha behov av något nytt riskkapital”. I dag, ett år senare, vet vi att SSAB:s utveckling varit allt annat än god. I dag behöver SSAB tillföras flera miljarder kronor för att kunna klara konkurrensen och klara sig ur krisen. Regeringens ägaruppföljning har varit allt annat än god. När nu LKAB avser att gå in med 700 milj.kr. i riskkapital kan detta få återverkningar på LKAB:s framtid. Hoten mot LKAB är väl kända. 21 Dollarfallet, låga frakter och framför allt Brasilien som malmland plus en sviktande efterfrågan i Europa är faktorer som det bolaget kämpar oerhört hårt för att klara. Jag säger inte att LKAB:s satsning är felaktig eller orimlig, men frågetecknen kvarstår även efter industriministerns svar, som jag också ber att få tacka för. Hur ser LKAB:s scenario ut, enligt industriministern, när bolaget i dag kan anses ha resurser för aktieteckning för 700 milj.kr. i SSAB? Vi skall komma ihåg att LKAB står inför stora investeringar, om vi skall ha gruvorna levande de närmaste 25 åren.

Herr talman! Det skall bli rationaliseringar inom LKAB, och vi vet att det innebär flera hundra färre anställda. Att det skall bli bättre kvaliteter är vi också övertygade om — det arbetar man mycket hårt med. Det här tillsammans skulle göra att situationen för LKAB blev litet bättre. Men man kommer ändå inte att klara situationen med de åtgärderna, därför att konkurrensen har sänkt priserna, efterfrågan har minskat och dollarn, som alla malmer betalas i, har kraftigt gått ned. Min fråga gällde hur det kan komma sig att industriministern anser att man kan avvara 700 miljoner från LKAB. Jag anser att det är en fråga som industriministern måste besvara. Hur kan det komma sig att det är möjligt att avvara så mycket pengar, när vi vet att LKAB står inför stora investeringar?

Herr talman! Kerstin Keen har frågat mig när regeringen kommer att utse en statlig förhandlingsman för att lösa vissa finansieringsproblem kring en ny musikteater i Göteborg. Göteborgs kommunstyrelse har i skrivelse till regeringen begärt att en statlig förhandlingsman skall utses för att bl.a. skapa förutsättningar för att finansiera investeringskostnader och förväntad ökning av driftskostnader för en ny musikteater och få till stånd en lämplig organisationsform. Kostnader — Prot. 1986/87:95 na för en ny musikteater har för investeringsdelen beräknats till ca 450 milj. 26 mars 1987 kr. Vidare beräknas ökade driftskostnader för en ny musikteater med 15 omfattande. Frågan om tillsättande av en statlig förhandlingsman måste mot denna bakgrund övervägas noga. Jag kan därför för närvarande inte ge något besked i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Det är ju en fördel för mig att kunna få snabbt svar, redan två dagar efter att jag inlämnat frågan. Men Göteborg får tydligen vänta ytterligare, trots att Sören Mannheimer och Göteborgs kommunstyrelse redan när de skrev den 14 januari anhöll om skyndsamt svar. Det har ju gått 10 veckor, och det kan väl knappast vara skyndsamt. Jag håller med kulturministern helt och hållet om att detta är en komplicerad fråga. Det är förmodligen en av de mest komplicerade kulturfrågor vi har. Det är uppenbart att det är dyrt, stort och komplext. Det är inte självklart hur man skall organisera en musikteater i Göteborg, som sannerligen inte utnyttjas bara av göteborgarna. Göteborgarna har däremot fått betala förstudier som kostade 2,1 milj.kr. De är inte villiga att ensamma stå för vare sig kapitalkostnader eller driftskostnader. Jag hoppas att Bengt Göransson, som faktiskt är riksdagsledamot för Göteborg, snarast löser frågan om att utse en statlig förhandlingsman. Såvitt man kan förstå i dag kan vi vänta oss att detta återigen blir en långbänk, trots att denna fråga redan tagit åtskilliga decennier. För Göteborgs del har vi i alla fall kommit dithän att partierna är eniga om var teatern skall ligga, och vi är vidare eniga om vilket förslag som skall utvecklas. Nu återstår för regeringen att ena sig om vem som skall vara förhandlingsman och vilka direktiv vederbörande skall få. Jag önskar varmt lycka till när det gäller att utse statlig förhandlingsman.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den välgångsönskan jag får i arbetet att utse förhandlingsman. I och för sig är inte detta den besvärligaste uppgiften i sammanhanget, eftersom förhandlingsmannen ju inte uteslutande har att fullgöra sitt förhandlingsuppdrag i kraft av sin personliga kompetens. Han måste också rimligen ha vissa uppfattningar om och viss försäkran om i vilken omfattning staten kan medverka till att möjliggöra denna musikteater. Jag förutsätter att Kerstin Keen har uppehållit sig i riksdagen också andra dagar än den tisdag då hon ställde sin fråga och den torsdag då hon får sitt svar. Då vet hon att bland andra partier även folkpartiet har medverkat till att regeringen i dag inte kan överblicka vilka ekonomiska konsekvenser budgetbehandlingen denna vår får för statsbudgeten. Vi måste i det läget, i motsats till den borgerliga regering som vi efterträdde, också tillse att vi kan fullgöra de ekonomiska åtaganden som vi ikläder oss. Vi tvingas därför något 23 avvakta tillsättandet av förhandlingsmahnen.

Herr talman! Självfallet är det här fråga både om personlig kompetens hos förhandlingsmannen och om pengar. Det gäller dock inte pengar bara från staten utan också från de landsting som ligger runt omkring Göteborg. Jag noterar med glädje att kulturutskottets majoritet nu har ställt sig bakom genomförandet av en utredning om hur staten fördelar sina resurser, för undvikande av att dessa inte endast går till Stockholm. Såvitt jag kan förstå är detta inte bara en fråga mellan partierna utan också en fråga om hur mycket verksamhet i Sverige som skall koncentreras till Stockholm. Jag har därför med glädje noterat att vår statsminister i förra veckan reste runt bland kulturorterna i Norrland. Jag hoppas att kulturministern ilinje med sitt uppdrag som riksdagsledamot för Göteborg skall se till att Göteborg även kulturellt hamnar där det skall ligga, nämligen på Sveriges framsida.

Herr talman! Per Arne Aglert har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av kritik mot en av styrelsen för u-landsforskning stödd forskningsinsats i Bangladesh rörande ett nytt koleravaccin. Kritiken avser fältprövningen av ett koleravaccin som genomförs av det internationella diarréforskningscentret i Dacca. Detta center får bidrag av ett tjugotal givare, däribland SAREC, som svarar för 1-2 96 av centrets budget. Kolera är fortfarande ett stort hälsoproblem i Bangladesh och många andra u-länder. Det finns därför ett stort behov av ett effektivt koleravaccin. Det aktuella vaccinet har med stöd av SAREC utvecklats vid Göteborgs universitet. Det har efter noggranna förprövningar i Sverige, USA och Bangladesh godkänts av Världshälsoorganisationen och centrets styrelse för fältprövning i stor skala i Bangladesh. WHO har deltagit i uppläggningen av fältprövningen, godkänt den ur etisk synpunkt och deltagit i kontroll av genomförandet. Bangladesh regering har också godkänt prövningen. Kritiken som åberopas av Per Arne Aglert härrör från ett institut för samhällsforskning, som arbetar på kommersiell grund i Dacca. SAREC har gått igenom kritiken och under hösten 1986 haft diskussioner med WHO och centret i Dacca. Varken WHO eller centrets styrelse och etiska kommitté har funnit skäl till anmärkning mot fältprövningen. Jag ser därför för närvarande inte någon anledning till ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och beklagar att jag i vår första debatt från denna talarstol är något mera negativ till ett u-landsprojekt än vad jag i vanliga fall brukar ha anledning att vara. Jag har inga invändningar emot det som sägs i svaret; jag tror att det är riktigt. Men kvar står att i Bangladesh, i Sverige, i USA, i Västtyskland och i andra länder där det finns minoriteter bestående av personer från Bangladesh förekommer i dag en oerhört stark indignation och riktas kraftiga protester mot detta projekt. När jag förberedde mig i detta ämne hittade jag en artikel av en av SAREC:s tjänstemän, Hellen Ohlin. Hon säger bl.a. att förtroendet för den indiska hälsovården tyvärr är mycket lågt. Artikeln behandlar frågan om steriliseringsprojektet, som SIDA gav mycket pengar till och som i huvudsak sköttes av frivilliga organisationer. Projektet rönte efter hand ganska stark kritik. Efter en utvärdering beslutade man att lägga ned det, då man kom underfund med att regeringens vilja inte var folkets. Innehållet i denna artikel skulle mycket väl kunna appliceras på det projekt som vi nu diskuterar. Jag tror inte att det stora flertalet i Bangladesh vet så mycket om detta. De som berörs vet mycket litet vad det är fråga om, och de tror knappast att forskningen bedrivs för deras skull utan att den bedrivs för de länder som bidrar till forskningen.
Herr talman! Det är självklart att vi från Sverige går in i ett sådant här forskningsprojekt därför att vi tror att det skall vara bra för de människor som berörs. Kolera är en allvarlig sjukdom. Att försöka hitta ett bra koleravaccin är mycket viktigt.
Är det sant?

Herr talman! Jag kan inte uttala mig om huruvida vaccinet kommer att bli bra. Det här är en forskning som pågår i nuet. Jag tycker att man skall idka ordentlig källkritik så att man inte bara tror att allting är självklart, bara för att någon kritiserar. SAREC:s styrelse har noggrant gått igenom kritiken. Jag har fullt förtroende för vad man har kommit fram till inom SAREC. Det gäller inte heller bara svenska myndigheter, utan både USA och regeringen i Bangladesh har liksom centret varit involverade i att godkänna denna fältprövning.
Jag tror att det vore viktigt och värdefullt att man liksom när det gällde Indiens familjehälsovårdsprojekt drar sig ur det hela så snart som möjligt.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag anser att arbetsförhållandena för skogsarbetarna i Vinh Phu-projektet är tillfredsställande med tanke på de krav Sverige ställer på ett biståndsprojekt. En undersökning som genomfördes år 1984 visade att arbetsoch levnadsvillkoren för skogsarbetarna i Vinh Phu-projektets råvaruområde var dåliga. Sverige ställde därför krav på omfattande förbättringar. Vid mitt besök kunde jag konstatera att förbättringar skett. Denna bedömning grundas självfallet inte enbart på vad jag själv kunde se under några dagar, utan även på vad som konstaterats såväl av dem som efter år 1984 undersökt skogsarbetarnas villkor som av de svenska skogsexperterna, som ofta arbetat i skogsområdet under flera år. Rekryteringen har minskat kraftigt, eftersom det inte längre finns så stort behov av nya skogsarbetare. Den nyrekrytering som dock fortfarande sker inriktas främst på de provinser som ligger inom råvaruområdet. Även om villkoren för skogsarbetarna förbättrats genom de svenska kraven, bör arbetet för förbättringar drivas vidare. Rekryteringsfrågorna, liksom skogsarbetarnas arbetsoch levnadsvillkor, kommer att ytterligare belysas i en omfattande undersökning som nyligen inletts under ledning av professor Rita Liljeström. Undersökningen beräknas bli färdig i november i år. Den kommer att utgöra ett viktigt underlag inför ställningstaganden till fortsatt stöd till Vinh Phu-projektets skogsdel.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är ett inslag i Dagens eko den 15 mars — en intervju med biståndsminister Lena Hjelm-Wallén. Ämnet var skogsarbetarnas villkor i Vietnam. Det var Vinh Phu-projektet, även kallat Bai Bang, som var på tapeten. Det som sägs här hemma i radion är en opinionsbildning som avser hemmaplan. Jag beställde en utskrift av intervjun från Sveriges Radio. Enligt utskriften sade biståndsministern: Sedan tycker jag allmänt om skogsarbetet att villkoren tycks mig mycket bättre än vad jag föreställde mig hemma. Ekot: Vad byggde du dina slutsatser på? Lena Hjelm-Wallén: På vad jag har sett med egna ögon och de samtal vi har haft i brigaderna tillsammans med kvinnorna och brigadledarna. Ekot: På vilka punkter har den svenska debatten varit fel? Lena Hjelm-Wallén: Den har varit onyanserad vad gäller villkoren för skogsarbetarna både om man jämför med hur andra arbetare har det i Vietnam och om man jämför med skogsarbetare i Vinh Phu-projektet och skogsarbetare i andra länder. Det finns 20 000 skogsarbetare i Bai Bangs råvaruområde. Det finns 400 skogsarbetarbrigader. Biståndsministern träffade 3 av dem. I intervjun säger biståndsministern 'att hon inte besökt andra områden eller sett andra skogsarbetare. Jag vill då fråga: På vilka grunder är den här jämförelsen gjord? Vilka skogsarbetare avser biståndsministerns jämförelse? Det är väldigt viktigt att få veta detta, för här gäller det en trovärdighetsdebatt.

Herr talman! Jag vill göra klart att det slagordsmässiga begreppet tvångsarbete i den svenska debatten är missvisande. Vid rekryteringen av skogsarbetare till Vinh Phu-projektet måste man vara klar över arbetsmarknadssituationen i Vietnam och i u-länderna i allmänhet. Det råder en omfattande arbetslöshet i Vietnam. Att få chans till ett arbete är därför något positivt för de flesta. Många har egentligen inte andra alternativ. Detta framkom vid de samtal med kvinnor vid skogsprojekten som vi förde. Det går inte att göra jämförelser mellan skogsarbete i Vietnam och svenska förhållanden när det gäller val av yrke eller fritt val av arbetsplats. Det är en annan situation i Vietnam. Jag vill i stället göra jämförelsen med andra u-länder, som jag också har besökt. Då finner jag att situationen i Vinh Phu-projektet i Vietnam är väl så god och ofta bättre än vad den är i andra länder. Ändå riktar vi kritik mot projektet. Ytterligare förbättringar behöver göras. Det har funnits inslag av mindre frivillighet i rekryteringskampanjen, t.ex. 1982. Det är fortfarande svårt för skogsarbetarna att få lämna sina anställningar. Vi menar att detta måste förbättras, och det är därför vi så aktivt också arbetar på förbättringar. Genom det svenska biståndssamarbetet kan vi åstadkomma rejäla förbättringar för skogsarbetarna i Vinh Phu. Vi skaffar oss också underlag för detta. Det gäller inte bara vad jag ser med egna ögon utan också iakttagelser från en mängd svenska experter — både de som arbetat på platsen under lång tid och de som tillfälligt är där på besök.
Herr talman! Jag vill påminna om att vi haft en utredare som varit i Vietnam i åtta månader — Katarina Larsson. Hon har gjort iakttagelser som anses mycket väl underbyggda. Hon har konstaterat att det förekommer tvångsarbete och noterat de mycket svåra villkoren för kvinnliga skogsarbetare i Vinh Phu-projektet. Jag tycker det är förmätet och onyanserat att efter så kort tid över huvud taget fälla omdömen om skogsarbetarnas villkor i en intervju på det här sättet — särskilt mot bakgrund av att det skall tillsättas en utredare som skall kartlägga de verkliga förhållandena. Jag tycker detta är att föregripa utredningen. Biståndsministern säger att det inte går att göra jämförelser med svenska förhållanden. Jag har ett klipp ur Aftonbladet där man säger följande i en recension av en intervju med Lena Hjelm-Wallén: Rekordet slogs i söndags när biståndsministern jämförde förhållandena med norrländska skogsarbetare.
Herr talman! Jag nämnde den undersökning som bl.a. Katarina Larsson gjorde 1984. Det var den undersökningen som satte i gång debatten och som skyndade på de förbättringar som vi har krävt vad gäller förhållandena för skogsarbetarna i Vinh Phu. Nu har jag varit där och med egna ögon sett att jämfört med vad som beskrevs 1984 har det blivit avsevärda förbättringar. Jag har också kunnat göra jämförelser med andra u-länder och har sett att förhållandena väl låter sig mätas med andra länders förhållanden. Rune Ångström har inte varit på platsen. Men han kan här i kammaren med självklarhet säga att allt måste vara så som det beskrevs 1984. Jag tycker att Rune Ångström själv borde åka dit och då uttala sig om situationen, i stället för att vara så självsäker i dag.
Herr talman! Jag kan försäkra biståndsministern att om jag far till Vietnam och åker ut i skogen mindre än två dagar för att skaffa mig en bild av förhållandena för arbetarna där, då kommer jag att tiga med tvärsäkra omdömen. Jag anser inte att man efter så kort vistelse kan göra sådana uttalanden som biståndsministern har gjort. Jag tycker att det skulle vara särskilt ömtåligt för biståndsministern att göra på det här sättet i en situation när det tillsatts en särskild utredare som skall lägga fram resultatet av sin undersökning till hösten. Det måste vara en utomordentligt svår uppgift för denna utredare, professor Rita Liljeström, att avge ett nyanserat och riktigt omdöme mot bakgrund av biståndsministerns tidigare uttalanden.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om representanter för Vietnams regering under mitt besök i Vietnam gav oreserverade försäkringar att de vietnamesiska trupperna lämnat Kampuchea före ingången av år 1990. Under mitt besök i Vietnam diskuterade jag Kampucheafrågan med representanter för Vietnams regering. De vietnamesiska regeringsledamö terna uttalade att Vietnam kommer att ha dragit tillbaka sina trupper från Kampuchea år 1990. Inga särskilda villkor uppställdes för tillbakadragandet. Jag välkomnar detta besked och utgår från att Vietnam kommer att stå fast vid sin utfästelse.

Herr talman! Jag tackar för svaret även på denna fråga. Det är tydligen riskabelt att åka till Vietnam och bli utsatt för den propagandaoffensiv som de makthavande uppenbarligen bedriver i sådana här sammanhang. Att jag säger detta beror på att historien visar någonting annat än vad Lena Hjelm-Wallén anser sig ha anledning att ta för gott. När Vietnam invaderade Kampuchea sade makthavarna i Hanoi att det skulle vara en kortvarig rensningsaktion. Detta har sedan upprepats med jämna mellanrum under de åtta år som ockupationen av Kampuchea har varat. Nu är tidpunkten för tillbakadragandet satt till 1990. Det är ytterligare tre år dit. Jag har gjort en analys av ett tal i FN i den här frågan av den vietnamesiske utrikesministern. Där finns klara reservationer: Hur utvecklar sig förhållandena i landet? Hur stark är Pol Pot-regimen? Hur är förhållandet till Kina? — osv. Det finns i dag, biståndsministern, inga tecken på att Vietnam släpper greppet om Kampuchea 1990. Jag vill tvärtom påstå att ockupationen går på djupet, t.ex. genom undervisning i vietnamesisk ideologi i skolorna. Det har inte heller presenterats någon plan för den nedtrappning som behövs för att man skall kunna fullfölja sitt löfte till år 1990. Att dra tillbaka en truppstyrka på ca 100 000 man är inte en operation som utförs utan noggrann planläggning, och tillbakadragandet borde ha börjat vid det här laget om det skall genomföras i rätt tid.
Herr talman! I dag är Rune Ångström ovanligt enögd, måste jag säga. Rune Ångström frågar mig vad man i Vietnam har sagt om tillbakadragandet av trupperna i Kampuchea. Jag redovisar det tydligt och klart. Då får jag till svar, ungefär, att vad jag säger inte kan vara sant, att det måste vara någonting annat som ligger bakom. Det låter som om Rune Ångström inte vill ha ett positivt svar. Vad vi har hört i Vietnam — vad man där har sagt under senare tid när det gäller Kampuchea — är ändå positiva ställningstaganden. Jag kan naturligtvis inte garantera att det blir så. Men det finns väl all anledning att ta till vara det positiva som man har hört därifrån. Jag tycker att det här sättet att föra debatt är märkligt — att man inte har rätt att ta till sig information, vare sig från vietnamesiska myndigheter eller från svenska experter i Vietnam, att man inte skall åka dit och se hur verkligheten ser ut, att man skall hålla tyst. Däremot skall Rune Ångström, sittande i det svenska parlamentet, kunna kasta ut beskrivningar både om situationen i skogen i Vietnam och om Vietnams relationer till Kampuchea.
Herr talman! Jag säger inte att man inte skall ta till vara de positiva löften som ges. Men när positiva löften kommer upprepade gånger, i det här fallet under åtta år, och inte infrias finns det alla skäl att ta dem med en nypa salt. Jag vill också påpeka att det i går i TV var en intervju med den ryske utrikesministern och regeringsrepresentanter från Vietnam där de närmast skämtsamt kommenterade frågan om de vietnamesiska trupperna skulle dras tillbaka från Kampuchea 1990. Den ryske utrikesministern, på besök i Vietnam, sade att det är för tidigt att ställa prognoser om det nu. Med tanke på det dominerande inflytande som Sovjet har i Vietnam finns det all anledning att fästa avseende vid detta yttrande, allra helst som det gjordes i kretsen av vietnamesiska regeringsmedlemmar.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har mot bakgrund av ett polisingripande i Immanuelskyrkan i Halmstad frågat mig om jag anser att det fortfarande skall gälla kyrkofrid i Sverige. Polisen hade i det aktuella fallet verkställt ett förvarsbeslut enligt utlänningslagen. Det ligger i sakens natur att sådana allmänna organ som har att utföra myndighetsåtgärd eller någon annan förrättning i eller i anslutning till en kyrka har att respektera kyrkorummets helgd. De bestämmelser för polisens del som aktualiserats i Jan-Erik Wikströms fråga finns i polislagen och innebär att polisen har befogenhet att bereda sig tillträde till en lokal för att där eftersöka en person som med laga stöd skall omhändertas. Något förbud att eftersöka personen i en kyrka finns inte föreskrivet. Av lagen och av motiven till denna framgår emellertid att polisen skall göra en avvägning mellan den skada och de olägenheter i övrigt som följer av ett ingripande i förhållande till syftet med detsamma. Själva ingripandet skall ske på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna, och onödig uppmärksamhet skall undvikas. Självfallet skall jag inte här i kammaren lämna några synpunkter på hur polisen har förfarit i det konkreta fall som har bildat utgångspunkten för Jan-Erik Wikströms fråga.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Vid 6-tiden på morgonen förra måndagen bröt sig åtta poliser, en låssmed och en schäferhund in i Svenska missionsförbundets församlingskyrka i Halmstad, Immanuelskyrkan. De kastade sig över en 53-årig chilenare, som skulle utvisas och som hade valt att hungerstrejka i denna kyrka. En 82-årig polisläkare förklarade att chilenaren var frisk. Trots det fördes han till sjukavdelningen vid allmänna häktet i Malmö, där fängelseläkaren beslöt att man måste dröja med utvisningen. Min fråga till justitieministern gällde om polisen har rätt att bryta sig ini en kyrka utan att minsta försök görs att dessförinnan be församlingens pastor eller någon annan ansvarig att öppna kyrkan. Pastorn har förklarat att han naturligtvis skulle ha låst upp, om polisen begärt det. Enligt min mening har polisen här gjort ett grovt övertramp. Det är synnerligen olämpligt att över huvud taget bryta sig ini en kyrka. Att göra det innan man ens bett någon ansvarig i församlingen att öppna är fullständigt vettlöst. Jag är litet bekymrad över att justitieministern inte är beredd att klart deklarera att kyrkofrid skall råda i Sverige. Den kom med Birger Jarl, den borde inte få försvinna med Sten Wickbom.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat industriministern om han är beredd att medverka till att även Ånge kommun, i likhet med övriga kommuner inom stödområde B, kommer i åtnjutande av det 20-procentiga persontransportstödet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Persontransportstödet syftar till att minska de norrländska företagens kostnader för nödvändiga personkontakter med södra och mellersta Sverige. De företag som kan få stöd skall finnas i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län eller i Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors kommuner. Detta stödområde är betydligt mindre än exempelvis godstransportstödområdet. Jag tycker det är viktigt att konstatera att stödzonerna för persontransportstöd är helt skilda från de zoner som gäller för andra typer av regionala stöd. Utformningen av persontransportstödets zoner och procentsatser grundas på flygtaxans variationer och på de merkostnader som finns för resor till Stockholmsområdet från olika Norrlandsflygplatser i förhållande till resor från Sundsvalls flygplats. Avsikten är alltså att jämställa de olika Norrlandsorterna med Sundsvall ur taxesynpunkt. Ånge kommun har hamnat utanför persontransportstödområdet av den anledningen att personalen vid företagen i kommunen bedömts resa från Sundsvalls flygplats. De har därför inte ansetts ha väsentligt högre nivå på tjänsteresekostnader än företag i Sydsverige. Persontransportstödet avses just kompensera för sådan merkostnader. Jag anser att stödreglerna för persontransportstödet bör bibehållas oförändrade under nästkommande budgetår. Andre vice talmannen medgav att Erik Holmkvist i Per-Richard Moléns frånvaro fick ta emot svaret.
Eftersom Christer Eirefelt anmält förhinder att själv ta emot finansministerns svar får Margareta Fogelberg ta emot detta svar.

Herr talman! Jag tackar för det svar som Per-Richard Molén har fått. Jag har inte för avsikt att ge mig in i någon längre debatt i detta ärende. Jag vill bara konstatera att denna typ av stöd kan ge upphov till sådana här problem. Oavsett vilken uppfattning vi har om personfraktstödet, är det utan tvivel så att där kommuner gränsar till varandra kan sådana stödsystem ställa till de problem som Per-Richard Molén har pekat på. Jag anser att kommunikationsministerns svar pekar på vad som har gjort att Ånge kommun har ställts utanför. Jag förmodar att, om denna fråga aktualiserat en översyn, en sådan skall ske. Jag hoppas det.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att vissa hushåll i Västerbottens inland kommer att mista lördagsutdelningen av tidningar. Som jag tidigare har nämnt här i kammaren är det postverket som beslutar i vilka former postutdelningen skall ske. Postens inriktning för servicen på landsbygden är dagliga turer måndag-lördag om antalet hushåll är minst två per kilometer körväg. Om antalet hushåll är färre, som t.ex. i vissa delar av Västerbottens inland, utgår ett mindre antal turer i veckan. Om det finns lämpliga transporter till godtagbara priser brukar dock posten även i sådana fall upprätthålla dagliga turer måndag-lördag. Så har det varit för de postlinjer som John Andersson nämner i sin fråga. Att lördagsturen kommer att dras in beror enligt posten på att den entreprenör som posten anlitar höjer sina priser kraftigt. Statsmakterna har lagt fast ekonomiska krav på postverket. Det innebär att postverket måste få göra den här typen av anpassningar i sin verksamhet inom ramen för de servicemål som riksdagen beslutar om.

Herr talman! Först tackar jag kommunikationsministern för svaret på min fråga.

Då det gäller de norra delarna av landet har vi ju haft en ständig utflyttning och avfolkning. I och med att olika statliga verk, olika serviceinrättningar, ständigt försämrar servicen, påskyndar man ju en avfolkning i stället för att motverka en sådan. Vad kommunikationsministern säger går icke ihop. Han säger att man ställer ekonomiska krav. Men samtidigt vill man påstå att det förs en politik som innebär att man skall garantera människor i olika delar av landet en god service. Det kanske inte låter så farligt om man säger att det är vissa linjer, eller — Prot. 1986/87:95 vissa turer, som kommer att dras in. Men det är faktiskt sexton linjer, som 26 mars 1987 berör sex kommuner i Västerbotten, som inte kommer att få tidningar på lördagar. Den sjunde kommunen, Lycksele, har gått in med ekonomiskt stöd till postverket för att människorna skall få sina lördagstidningar. Det kan icke vara acceptabelt att människorna i den här delen av landet ständigt skall behöva acceptera att servicen försämras. Dessutom bedyrade kommunikationsministern för två veckor sedan vid en frågestund att det inte handlade om att sluta med lördagsutdelningen av tidningar.

Herr talman! Man får skilja mellan olika delar när det gäller postens uppgifter. Tidningsutdelningen är inte något som posten ensam bedriver, utan den bedrivs ju under konkurrens. Således väljer tidningsutgivarna i de stora tätortsområdena och storstäderna andra distributionsformer. Men på posten ställer man kravet att den skall svara för servicen ute i glesbygderna. Ingenting hindrar tidningsutgivarna i Västerbotten att arrangera tidningsutgivningen på något annat sätt. Men det är naturligtvis ett orimligt krav att posten skall upprätthålla alla linjer som går med förlust utan att få ta hand om de utdelningsområden som ger överskott.
Herr talman! Självfallet kan det vara ett orimligt krav att posten skall bedriva olika verksamheter som går med förlust. Men regering och riksdag måste väl ändå ha ett ansvar för de beslut som fattats. Otaliga gånger har riksdagen, och även regeringen, fastslagit att vi människor, var vi än bor i landet, skall ha tillgång till en god service. När det uppstår sådana här situationer måste man överväga att vidta andra åtgärder för att undvika att den här servicen ständigt försämras för folk som bor framför allt i glesbygden. Främst handlar det ju om människor som bor i Norrland, där avstånden är stora. Jag tycker att det finns all anledning att kräva att åtgärder vidtas för att förhindra att den här servicen försämras.

Herr talman! Olle Grahn har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att rätta till missförhållanden inom taxinäringen. I sin fråga hänvisar Olle Grahn till statens prisoch kartellnämnds rapport Regleringar inom bostads-, livsmedelsoch transportområdena och vissa av de kostnader som där hänförts till nuvarande statliga reglering av taxinäringen. Som jag har redovisat i andra sammanhang ingår i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet inom kommunikationsdepartementet en översyn av de bestämmelser som i yrkestrafiklagstiftningen reglerar bl.a. taxinäringen. 33 Syftet med översynen är att skapa förutsättningar för konkurrens och därmed förbättra servicenivån inom taxi. Jag räknar med att en departementspromemoria skall vara färdig före sommaren 1987. Därefter följer remiss. Riksdagen kan förvänta en proposition våren 1988.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Mot en slopad behövsprövning och fri etablering för taxiföretagen framförs ofta farhågor för att taxiföretag i glesbygden skulle tvingas att upphöra med sin verksamhet eller att de inte skulle kunna hålla en tillfredsställande servicenivå. Jag tror att detta är en fullständigt felaktig bedömning, därför att taxiverksamheten i sådana områden med säkerhet även efter en avreglering kommer att för större delen av sina intäkter ha det allmänna som köpare av sina tjänster. Redan i dag svarar ju stat, landsting och kommuner för 80-90 96 av näringens intäkter. En reglerad marknad är alltid oflexibel, och en anpassning till marknadens krav sker med stora svårigheter. På en fri marknad med fri etablering av företag sker denna anpassning smidigt. Jag tror att det är mycket svårt — ja, rent av omöjligt — för myndigheter att kunna avgöra behovet av taxitrafik förrän marknaden i fri konkurrens fått pröva det verkliga behovet. På en marknad med fri etableringsrätt kommer utbudet av taxiresor lättare att anpassas till det faktiska behovet, och jag ser med tillfredsställelse fram mot den dag då vi i Sverige fått en fri och avreglerad taxi, som dessutom inte drabbar statskassan och konsumenterna med onödiga regleringskostnader. Jag tolkar statsrådets svar så att man inom departementet har för avsikt att i det arbete som nu pågår lägga fram förslag om en avreglerad taxinäring.

Herr talman! Anders Andersson har frågat mig om jag utöver de i budgetpropositionen angivna beloppen för vägbyggnadsåtgärder har pengar i någon annan rockärm för sådana åtgärder och om dessa pengar i så fall är avsedda för speciella åtgärder i Västmanland. Bakgrunden till Anders Anderssons fråga är ett företag som en politiskt sakkunnig i kommunikationsdepartementet höll vid en av det socialdemokratiska partidistriktet och LO-distriktet i Västmanland anordnad konferens i Västerås. I anförandet nämndes att 10 miljarder kronor kommer att under de närmaste 10 åren reserveras för vägar och broar. Om Anders Andersson haft möjlighet att delta i konferensen hade han insett att det i anförandet talades om två olika anslag på vägbyggnadssidan, nämligen dels det särskilda anslag till bärighetshöjande åtgärder som i = Prot. 1986/87:95 budgetpropositionen föreslås omfatta 575 milj.kr. per år under en tioårspe 26 mars 1987 riod, dels det ordinarie anslaget till byggande av statliga vägar, som uppgår till ca 1 miljard kronor per år. Om denna anslagsnivå bibehålls under 10 år, blir detta ovedersägligen sammantaget minst 10 miljarder kronor. Med detta anser jag mig ha besvarat frågan.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Om jag hade varit närvarande vid konferensen hade jag självfallet kunnat inse innebörden i vad som sades där. En annan sak är naturligtvis hur det framställs och på vilket sätt pressen som är närvarande vid sådana här tillfällen uppfattar det. Jag skulle bli glatt överraskad om vårt län fick del av dessa pengar. I Västmanland har vi precis samma problem som i de s.k. skogslänen, där man talar om att det är bekymmer med att klara transporterna på grund av avstängningar. Vägverket kämpar också med dessa problem och försöker med knappa resurser att avhjälpa dem så mycket som möjligt. Om man säger att pengarna är avsedda för skogslänen och vidare att siffran 10 miljarder naturligtvis skall rättas till, får vi tröskeleffekter i vissa län. Låt mig ta mitt eget län, Västmanlands län, som exempel. Där åker vi med halva billass. Även om vägarna blir färdigställda fram till länsgränserna — i Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län — är vårt skogsbruk beroende av att vägarna är bra även i vårt län, och problemen är ju fortfarande inte avhjälpta. Det finns anledning att besinna detta när pengarna skall fördelas. Vissa mindre problem kan kanske avhjälpas till en liten kostnad, och därigenom kan man kanske uppnå en bra lösning. Jag måste avsluta med att säga att jag har en känsla av att det rör sig om en något vilseledande marknadsföring när man i lämpliga sammanhang talar om sådana belopp som det här gäller.
Herr talman! Med anledning av Anders Anderssons resonemang om vägbyggnadsanslag vill jag bara säga, att även om huvuddelen av anslaget i dets.k. bärighetspaketet är avsett för skogslänen, är det ju inte bara där som insatser kommer att göras. Vi får naturligtvis utgå ifrån att insatserna planeras på ett sådant sätt att transportsystemet som helhet fungerar så bra som möjligt. Vi har ännu inte sett vägverkets förslag i detalj när det gäller vilka vägar resurserna i första hand skall läggas på. Vi har bara sett ramarna, och de visar på en sådan fördelning att huvuddelen går till skogslänen. Vad sedan gäller marknadsföring, tror jag inte att det är fråga om en medvetet felaktig marknadsföring.

Det är naturligtvis dessa siffror som gäller, 35 men tydligen har någon tidningsskribent inte riktigt förstått innebörden av detta.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig om inte påbyggnadsutbildning för sjukvårdsbiträden till undersköterskor bör ses som ett statligt ansvar för att komma upp till en beslutad inriktning på lägsta utbildningsnivå. Vidare frågar Ing-Marie Hansson vad jag avser göra för att öka rekryteringen till vårdutbildningen. Den gymnasieutbildade personalen inom hälsooch sjukvården består i dag av sjukvårdsbiträden och undersköterskor/skötare. Inom hälsooch sjukvården finns i dag också personal som saknar utbildning. Detta gäller främst grupper som kom ut på arbetsmarknaden under 1970-talet — den period då verksamheten kraftigt expanderade. Personer som saknat grundutbildning har också tillförts vården via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa grupper erbjuds inom gymnasieskolan — eller komvux — vårdbiträdeskurser om 10 eller 20 veckor. Därutöver erbjuds också inom gymnasieskolan vidareutbildning av sjukvårdsbiträden till undersköterskor. Den sistnämnda utbildningen är ettårig och omfattar ca 2 200 utbildningsplatser. Dessa kurser tillhör därmed gymnasieskolans s.k. lilla ram. Denna ram kommer av besparingsskäl att krympa något. Jag har i årets budgetproposition föreslagit att kurser med stora vakanser och kurser som har ett så specialinriktat innehåll att de närmast kan betraktas som personalutbildning i första hand bör utgå för att i stället anordnas som uppdragsutbildning. I betänkandet ”Hälsooch sjukvård inför 90-talet” aktualiserades frågan om undersköterskekompetens skulle vara baskompetens i det egentliga vårdarbetet. Flera landsting omvandlar successivt sjukvårdsbiträdestjänster till undersköterskebefattningar. Vad så gäller frågan om tillströmningen till vårdutbildningar under de senaste åren är jag medveten om att antalet sökande sjunkit. Inom landstingen pågår därför många olika aktiviteter för att försöka stimulera ungdomarnas intresse för vårdyrken. Landstingsförbundet bedriver ett Särskilda åtgärder vidtas också för att rekrytera fler pojkar och män till vårdområdet. Älvsborgs läns landsting har av regeringen beviljats medel för försöksverksamhet med vårdkurser för pojkar efter årskurs 8, motsvarande de teknikkurser som anordnas för flickor. En målgrupp som också fått information via tidningar och film om vårdutbildning är de värnpliktiga. När det gäller rekryteringen till vårdlinjen ligger antalet sökande i år på ungefär samma nivå som förra året, dvs. det finns fortfarande ett visst överskott av sökande. Regionalt skiljer sig bilden; sämst är rekryteringsbilden i Stockholms, Uppsala och Kristianstads län.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Båda frågorna i interpellationen skall ses som ett uttryck för den oro som finns för personalsituationen inom framför allt den öppna vården. Tyvärr måste jag säga att jag inte är riktigt nöjd med svaret. Det pågår en stor strukturomvandling inom hela vårdområdet som är minst lika omfattande som när det gäller det tekniska området. Grundtanken är att man särskilt inom äldrevården och psykiatrin skall försöka bygga på och stärka de egna resurserna hos människorna och sedan komplettera med vård-, rehabiliteringsoch omsorgsinsatser när sådan hjälp behövs. Vi är nu mitt uppe i genomförandet av sådana förändringar, vilket speglas i debatten om ålderdomshemmen och i huvudmannaskapsdiskussionerna mellan landsting och kommuner. Jag vill särskilt framhålla att omställningen inom psykiatrin innebär en minst lika stor strukturomvandling som inom äldrevården. De förändrade arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena ställer väsentligt ökade krav på den personal som skall arbeta inom den öppna vården. Förutsättningar för att det hela skall lyckas är för det första att människor kan känna trygghet i vissheten om att det finns plats och hjälp när de behöver det och för det andra att de kan känna trygghet i att det finns tillgång till yrkeskunnig personal. Tidigare har många vistats på institutioner därför att de inte i alla avseenden har klarat sig helt själva. De anhöriga har kanske upplevt det alternativet som en trygghet och tyckt att det ställt mindre krav på dem. Vårdtagarna har visserligen känt trygghet i den fysiska omvårdnaden, men det har ofta också medfört helt förändrade förhållanden och en känsla av mindre självständighet. Utbildningsministern kan faktiskt med fog säga att detta inte är hans problem — ansvaret åvilar annat departement. Ändå är ju möjligheten att genomföra omställningen av hälsooch sjukvården helt avhängig av tillgången på välutbildad personal. Bristen på utbildad personal inom vården har så länge jag kan minnas varit så gott som konstant — och jag är sjuksköterska sedan över 30 år tillbaka. Ibland har det hörts klagomål över att de nyutbildade inte omedelbart fått fast tjänst, men brist på arbete för dem av de utbildade som är beredda att ta vikariat har egentligen aldrig funnits. Sommareländet inom vården tycks heller aldrig ta slut. Nu tillgriper man kampanjer och rekrytering direkt från gatan. Ministern nämnde själv att man går ut med filmer till t.ex. värnpliktiga. Just nu pågår också en kampanj för rekryteringen till vården runt om på varuhus och torg. Det är helt fantastiskt! I Gävleborg har Stockholms läns landsting via arbetsförmedlingen en värvningsaktion, samtidigt som det egna landstinget tillsammans med arbetsförmedlingen har problem. Här i Stockholm sitter det lappar på Konsumbutikernas anslagstavlor om jobb inom hemvården direkt. Det verkar som om planeringen mellan hälsooch sjukvården, arbetsmarknadsmyndigheterna och utbildningsansvariga inte fungerar bra. Ännu allvarligare blir situationen när antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan med vidareutbildning av sjukvårdsbiträden till undersköterskor kommer att ytterligare minska genom indragningen av den lilla ramen. Visserligen har utskottet beslutat att neddragningen blir 1 000 platser istället för 4 000 platser — det är en förbättring— men de kurser som SÖ gått ut med till länsskolnämnderna med förslag om neddragningar är redan planerade ute i landstingen och utannonserade. Det är en väldigt dålig framförhållning. Det allvarligaste, och det som föranlett min interpellation, är skrivningen i propositionen att ”utbildningar som har ett specialinriktat innehåll och som i praktiken är avsedda för vissa personalgrupper hos företagen” speciellt skall drabbas av nedskärningarna. Därmed riskerar dessa nedskärningar att i hög grad drabba just de vårdutbildningar som har en annan huvudman än stad och kommun, nämligen landstingen. På skolöverstyrelsen har jag talat med handläggare och även med generaldirektören. Man har faktiskt förklarat att det var en olycklig formulering som man använde när man föreslog denna besparing. När nu indragningarna blir mindre till antalet vore det bra om utbildningsministern kunde klargöra att dessa nedskärningar inte bör gå ut över vårdutbildningarna i högre grad än vad som motiveras av lokala arbetsmarknadsmässiga förhållanden, med hänsyn till efterfrågan på utbildad arbetskraft. Det får inte bli så att man, bara därför att det är en annan huvudman inom vården, skär bort alla dessa utbildningar rakt av. Det vore mycket olyckligt. Min första fråga fick jag faktiskt inget direkt svar på. Den gällde om det är ett statligt ansvar att grundutbildningsnivån skall vara undersköterskeutbildning.Jag tycker att det är en principfråga. Riksdagen har fattat ett beslut att inriktningen klart skall vara att undersköterskeutbildning är grundutbildningsnivån. Detta kan man knappast uppfatta så, att det är helt upp till varje landsting att medge resurser för den utbildningskapaciteten eller inte. Jag vill därför upprepa min fråga direkt till ministern.

Herr talman! Jag anser att det är ett statligt ansvar att meddela utbildning till undersköterskor. Sådan utbildning till personer som redan har anställning som sjukvårdsbiträden tycker jag liknar företagsutbildning eller internutbildning, och då kan det vara lämpligt att arbetsgivaren bekostar utbildningen genom uppdragsutbildning vid gymnasieskolorna. Det är alltså inte fråga om att staten skulle undandra sig ansvaret för utbildningen, som kan ges som förut vid gymnasieskolan, men det platsantal som vi har i gymnasieskolans påbyggnadsutbildningar borde förbehållas personer som inte har någon anställning, inte har någon arbetsgivare som kan betala för dem. Om man fyller en hel klass med sjukvårdsbiträden som har landstinget som arbetsgivare och den klassen skall utbildas till undersköterskor, då är det inte orimligt att anse att landstinget skall köpa den utbildningen av gymnasieskolan, på samma sätt som många andra arbetsgivare får göra. Jag tror det är fördelaktigt för landstingen att få utbildningen i den vanliga gymnasieskolan, även om landstingen får bekosta den själva, jämfört med att de försöker organisera utbildningen själva. Beträffande utbildning till sjukvårdens olika områden över huvud taget vill jag påstå att vi utbildar alla som söker till dessa utbildningar och har kompetens för att genomgå dem. Jag är väl medveten om att det finns brister hos sökande vid vissa skolor, men det beror inte på att det är något fel på utbildningen vid skolorna utan på att de yrken som det är fråga om inte är tillräckligt attraktiva för att locka sökande. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse att landsting eller andra huvudmän på vårdområdet bedriver olika former av informationskampanjer för att få studerande att också välja de här aktuella banorna. Sist och slutligen är det emellertid vad eleverna tror om det yrkesområde som de skall gå till som avgör om de vill välja en utbildning som leder in i det yrkesområdet.

Herr talman! Vi fick i alla fall ett klarläggande svar. Det är alltså så att samhället utbildar vårdbiträden på olika vägar dels genom AMS-utbildningar, dels genom komvuxutbildningar, som kommunerna står för, dels genom gymnasieskolan, varvid landstinget är huvudman för vårdlinjen. Landstingen skall sedan ta ansvar för vidareutbildningen av dessa vårdbiträden, som alltså har fått halva sin utbildning på annat håll, för att ge dem den grundutbildning som enligt riksdagens beslut skall gälla för vårdyrkena, nämligen undersköterskeutbildning. Utbildningsministern gav på den här punkten ett klarläggande svar, som kan utgöra underlag för en fortsatt diskussion om de förhållanden som råder. I svaret framhåller utbildningsministern att personal som saknar grundutbildning erbjuds vårdbiträdeskurser om 10 eller 20 veckor. Jag tycker att det är litet konstigt att inte dessa korta komvuxutbildningar har nämnts i de besparingsresonemang som förts. Dessa utbildningar är nämligen alldeles för korta. De är något av ”epa-utbildningar”, åtminstone kurserna om 10 veckor. Kurserna är dessutom väldigt olika till innehållet, eftersom det inte finns någon central styrning av innehåll och planering. Det klagas faktiskt ofta på kvaliteten i dessa utbildningar. Trots att det finns en överenskommelse mellan landstingen och kommunerna om att landstingen skall svara för utbildningen av vårdbiträden inom den öppna hälsooch sjukvården bedrivs alltså en omfattande utbildning inom komvux. Den utbildningen motsvarar som sagt ofta inte de krav på kunskaper som ställs ute i yrkeslivet. Mot den bakgrunden är det mycket som talar för att kompletteringskurserna för utbildning av undersköterskor skall vara ägnade att höja kvaliteten på yrkeskunskaperna och att främja stabiliteten inom yrket, varigenom personalomsättningen kan komma att minska. Jag vill i det här sammanhanget peka på fördelen med att planera så att de — Prot. 1986/87:97 som har en längre yrkeserfarenhet får arbeta tillsammans med dem som är 30 mars 1987 yngre och som kommer direkt från utbildningen på vårdlinjen. Det ligger ett stort värde i en sådan åldersintegration inom vården. Vi vet dessutom att det krävs både lyhördhet och erfarenhet av de vårdbiträden i den öppna hemsjukvården som ensamma skall ta hand om utskrivna från psykiatriska kliniker och om människor med olika grad av åldersdemens.
Herr talman! Som svar på Ing-Marie Hanssons sista fråga vill jag helt kortfattat säga att jag tror att det finns åtskilligt att göra för att förbättra samordningen mellan olika huvudmän som bedriver utbildning för vårdområdet. Jag tror inte att vi skall ändra huvudmannaskapet utan i stället vara glada över att det är många som åtar sig utbildningsuppgiften. Men den vanliga gymnasieskolan med dess påbyggnadsutbildningar, arbetsmarknadsutbildningen liksom även den utbildning som ges av landstingen själva kan behöva samordnas.
Herr talman! Jag tackar för det svaret, som jag tycker var positivt. Jag är helt överens med utbildningsministern om att det inte krävs någon ändring av huvudmannaskapet, men det krävs en samordning och en bättre helhetsplanering. Jag vill peka på en sak när det gäller rekryteringen till vårdyrkena. Den frågan har vi inte hunnit gå in närmare på. Rekryteringen hänger naturligtvis nära ihop med vårdyrkenas status. Ju fler det är som har en otillräcklig utbildning, som känner osäkerhet och som lämnar yrket därför att de inte klarar av arbetssituationen, desto lägre status får yrket. När det gäller civilingenjörsutbildningen och andra utbildningar inom det tekniska området har utbildningsministern på ett föredömligt sätt satt in extra resurser för studiestöd, längre studietider och överbryggningskurser. Att förbättra kvaliteten i de tekniska utbildningarna och att förbättra rekryteringen till de tekniska yrkena är åtgärder som får kosta och som man satsar på. Det är bra. Men också när det gäller vårdutbildningarna behövs det en ingående analys. Varför slutar man inom vården? Varför söker man inte till vården? Hur kan man förbättra förhållandena och statusen inom vårdyrkena? Jag tycker att skillnaden i vilja mellan att satsa på teknik och att satsa på vård gör att det ser ut som om man hade olika syn på kvinnoresp. mansdominerade yrken. Slutligen hoppas jag att man i samband med den pågående ÖGY översynen inom departementet skall kunna undersöka möjligheterna till samordning mellan vårdlinje, social servicelinje och konsumtionslinje. Det är i den kombinationen som vi väsentligt skulle kunna förbättra förhållandena utifrån en omstrukturering av vården.

Herr talman! Ivar Franzén har — med anledning av att riksskatteverket förklarat som sin uppfattning att det s.k. hemvårdsbidraget är skattepliktigt för mottagaren — genom en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hemvårdsbidraget även i fortsättningen skall kunna möjliggöra en kostnadseffektiv och uppskattad service/vårdform. Ivar Franzén utgår därvid ifrån att hemvårdsbidraget hittills varit skattefritt. Göte Jonsson har frågat socialministern vilka åtgärder som hon ämnar vidta för att neutralisera de negativa effekterna av riksskatteverkets beslut beträffande hemvårdsbidraget. Göte Jonssons fråga har överlämnats till mig. Jag besvarar Ivar Franzéns interpellation och Göte Jonssons fråga i ett sammanhang. Som Ivar Franzén framhåller i sin interpellation fyller hemvårdsbidraget en begränsad men för vissa människor väsentlig funktion. Men det är också viktigt att sätta in hemvårdsbidraget i sitt sammanhang. Hemvårdsbidraget och andra former av stöd till anhöriga är ett komplement till den avgiftsbelagda kommunala hemtjänsten. En väl fungerande hemtjänst där sysslorna utförs av yrkeskunnig fast anställd personal ger i de allra flesta fallen den bästa servicen och den tryggaste vården både för den vårdbehövande och för den som utför arbetet. I vissa fall kan objektanställning av en anhörig eller annan närstående vara att föredra. Detta kan vara ett bra alternativ exempelvis i utpräglad glesbygd eller när den vårdbehövande av något skäl inte vill eller kan utnyttja den kommunala hemtjänsten. I några fall kan hemvårdsbidraget vara det som bäst uppfyller önskemålen hos den som behöver hjälpen. Det väsentliga är att ge de hjälpbehövande valfrihet att själva välja den form av hjälp de vill ha. Jag har erfarit att äldreberedningen inom ramen för sitt utredningsarbete rörande de äldres levnadsförhållanden kommer att ta upp frågor angående hemtjänsten och andra stödformer. Beredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande senare i år. Jag vill därför inte nu ytterligare kommentera behovet och utformningen av hemvårdsbidraget. När det gäller den skatterättsliga behandlingen av hemvårdsbidraget är rättsläget inte så entydigt som Ivar Franzén har uppfattat det. Riksskatteverkets uttalande — om skatteplikt för hemvårdsbidraget — härrör från en skriftväxling med Svenska kommunförbundet våren 1986. Riksskatteverket gjorde i sammanhanget reservation att frågan om skatteplikt är svårbedömbar. Riksskatteverket rådde Kommunförbundet att göra en framställning till finansdepartementet om lagstiftning i frågan. En sådan har därefter inkommit till finansdepartementet från Handikappförbundens centralkommitté. Regeringen kommer att ta ställning till denna framställning och äldrebered = Prot. 1986/87:97 ningens förslag i ett sammanhang. 30 mars 1987
Herr talman! Jag tackar finansministern för ett konstruktivt svar, och jag hoppas att det skall visa sig också vara ett positivt svar. Finansministern slår fast att hemvårdsbidraget i vissa fall kan vara det som bäst uppfyller önskemålen hos den som behöver hjälpen. Finansministern understryker också vikten av att ge de hjälpbehövande valfrihet att själva välja den form av vård och hjälp de vill ha. Frågan om hemvårdsbidraget är skattepliktigt eller inte säger finansministern är svårbedömbar. I avvaktan på äldreberedningens förslag och eventuellt kommande lagstiftning avseende skattskyldigheten för hemvårdsbidrag vill finansministern inte ta ställning i frågan eller ytterligare kommentera behovet och utformningen av hemvårdsbidraget. Jag kan ha förståelse för att finansministern inte nu vill binda upp sig i detalj, men det behövs definivt ett förlösande ord från finansministern här i dag. Jag skall försöka förklara varför. Svenska kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att dra av preliminärskatt på de hemvårdsbidrag som betalas ut under 1987. Samtidigt rekommenderar man att kommande taxering av hemvårdsbidrag överklagas, så att en slutlig prövning får ske av skattskyldigheten. Resultatet av detta agerande har blivit att hemvårdsbidraget kraftigt reducerats genom skatteavdrag. Många gamla människor upplever att de för första gången i sitt liv krävs på skatt. Gamla och anhöriga upplever det hela som en direkt bestraffning för de insatser de gör — insatser som är oerhört prisvärda för oss skattebetalare. Objektanställningar och kommunal hemhjälp, som finansministern talar om, ger kostnader som i flertalet fall är tio gånger större eller t.o.m. mer. Det är alltså ekonomiskt, men också socialt, mycket välmotiverat att till fullo behålla pensionärernas valfrihet vad gäller hemvårdsbidraget. Med nuvarande oro, osäkerhet och irritation raseras snabbt förutsättningarna för väl fungerade hemvårdsbidrag. Detta får inte ske. Jag tror att finansministern delar min uppfattning i det avseendet. Jag tror också att ordningen och arbetsron skulle återställas om finansministern klart deklarerade som sin och regeringens mening, att i avvaktan på äldreberedningens förslag och eventuellt kommande lagstiftning i ärendet bör hemvårdsbidraget betraktas som en skattefri ersättning. Tidigare praxis bör alltså tillämpas tills vidare. Detta skulle lugna många oroliga pensionärer, ge kommunerna en klar handlingslinje och bespara taxeringsmyndigheterna mycket och obehagligt arbete. Kan jag få finansministerns klara besked här och nu?

Herr talman! Jag ber också att få tacka finansministern för svaret. Sedan våren 1986 har, enligt finansministerns svar, oklarhet rått på den här punkten, och man har satt praxis ur spel. Först nu har riksskatteverket 53 kommit med en framställning till regeringen. Jag tycker det är beklagligt att det har tagit så lång tid. Det här är nämligen en fråga som berör många. Även om de är få i förhållande till den totala servicen i hemmen, är det ganska många som berörs av hemvårdsbidragen. Det är beklagligt också ur den synpunkten att vi i dag lever i en situation där vi arbetar med s.k. utslussning från institutioner till eget boende, någonting som vi alla ställer oss bakom rent principiellt. Det här har satt speciell press på hemtjänsten, och det har inneburit att många kommuner har en underdimensionerad hemtjänst. Det har också inneburit väldiga svårigheter att rekrytera personal till hemtjänsten, inte minst i storstadsområdena. Samtidigt som behovet att anhörigvård i enlighet med den övergripande principen om utslussning blir större än det har varit tidigare, kommer man från riksskatteverket med den här åtgärden och säger att det är svårt att bedöma huruvida gammal praxis skall gälla eller inte. Detta vänder upp och ned på mycket i de gamla människornas situation och när det gäller situationen för dem som har gett vård åt gamla människor ute i vårt land. I finansministerns svar ligger också, tycker jag, en värdering av å ena sidan hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter, å andra sidan anhörigvården som sådan. Det slås nämligen klart fast att i de allra flesta fall är hemtjänsten det bästa alternativet — man pekar på yrkeskunnig personal, fast anställd personal osv. Jag vill understryka att fast anställd yrkeskunnig personal i hemtjänsten utför ett utomordentligt värdefullt arbete. Jag tror att det skulle vara synd om man utifrån ett sådant här interpellationssvar undervärderar anhörigvården och dess betydelse för många människor — för många gamla och handikappade — som har valt just anhörigvården. Jag vill fråga finansministern: Ligger det någon värdering i svaret som innebär att regeringen är på väg att ompröva inställningen till anhörigvård generellt sett, och anser finansministern rent generellt att hemvård via hemtjänsten är det bästa? Det är värdefullt om jag kan få ett svar på den frågan, med tanke på formuleringen i interpellationssvaret. Sedan vill jag i likhet med Ivar Franzén fråga om finansministern är beredd att låta den gamla praxisen gälla. För det är väl ändå så, finansministern, att det tar ganska lång tid innan äldreberedningens förslag kommer att kunna sättas på pränt och utgöra ett beslutsunderlag för regering och riksdag? Det är helt orimligt att de människor som nu berörs av hemvårdsbidraget skall behöva leva i okunnighet så länge. Jag tror därför att det är nödvändigt att finansministern ger ett klart besked i dessa frågor. I annat fall måste finansministern här säga hur länge det dröjer innan äldreberedningen blir färdig med sitt arbete, så att man vet när man kan få ett klart besked. Det är helt otillfredsställande att reglerna på detta vitala område är så krångliga att t.o.m. riksskatteverket måste säga att detta är svårbedömt. På det sättet får ju många människor — gamla och vårdbehövande — ute i landet leva i okunnighet om praxis i åratal. Mina två frågor är alltså: 1. Är finansministern beredd att låta nuvarande praxis gälla? 2. Kan finansministern ge mig ett besked om regeringens principiella syn på anhörigvården som sådan? Om det är så, att regeringen generellt prioriterar hemtjänstvården, vilka åtgärder vill då regeringen vidta för att få hemtjänsten att fungera bättre? Detta gäller just i ett skede där behovet av vård hemma är större än tidigare beroende på det arbete som pågår med en utslussning från institutionerna.
Herr talman! Ivar Franzén och Göte Jonsson vill att jag från denna bänk i riksdagen skall utfärda direktiv till landets taxeringsmyndigheter om hur en viss lagstiftning skall tillämpas. Jag finner denna begäran något märklig. Vi har ju ett konstitutionsutskott och detta utskott är för närvarande febrilt sysselsatt med att förhöra den ena medlemmen av regeringen efter den andra huruvida ministerstyre har ägt rum, huruvida någon har överträtt grundlagens befogenheter vad gäller ett enskilt statsråds inblandning i myndigheters tillämpning av lagstiftningen. Och just i dessa dagar väljer ni alltså att i riksdagens kammare begära av mig att jag här mer eller mindre skall stifta en lag. Herr talman! Jag begär något större konsekvens av riksdagens ledamöter än den som här visas. Vad jag kan lova är att jag, så snart äldreberedningens förslag föreligger och vi får ett begrepp om vilken utveckling inom hemtjänstens område som kan komma att äga rum, skall förelägga regeringen förslag om en lösning av skattefrågan. Jag skall då anstränga mig att göra det i sådan tid att några taxeringseller skatteproblem inte skall behöva uppstå på grund av fortsatt oklarhet i skattefrågan. På Göte Jonssons fråga huruvida det i svaret ligger några värderingar av de olika formerna av vård i hemmet hänvisar jag bara till den mening i svaret som också Ivar Franzén fäst sig vid, nämligen: ”Det väsentliga är att ge de hjälpbehövande valfrihet att själva välja den form av hjälp de vill ha.” | Därmed anser jag att jag har gett svar på frågan om värderingar i detta sammanhang.

| Herr talman! Finansministern hävdar att han genom att avvakta äldreberedningens förslag ändå skulle kunna åstadkomma klarhet och stävja oron och den i dag negativa påverkan när det gäller en omfattande förnämlig vårdform. Men det är nu som kommunerna vidtar en rad åtgärder. Finansministern kanske gör den bedömningen att man begär ny lagstiftning när man talar om att gammal praxis bör tillämpas. I miljösammanhang har dock den socialdemokratiska regeringen haft för vana att rida på tillämpad praxis, t.ex. när det gäller svavelutsläpp från olja och kol, som varit en följetong här i riksdagen. Om det inte ligger inom finansministerns domvärjo att göra ett uttalande om att tidigare praxis bör tillämpas, är jag helt övertygad om att han kan säga att regeringen avser att föreslå riksdagen detta. Det måste vara regeringen obetaget att lämna ett sådant förslag till riksdagen, och jag tror att det kommer att väga precis lika tungt. Jag kan definitivt utlova att socialdemokraterna och centern får majoritet för detta förslag i riksdagen. Finansministern kan alltså här i dag sprida vetskap om regeringens avsikt beträffande de 12 000-15 000 pensionärer och andra som är bekymrade samt de kommunala tjänstemän som mot bättre vetande trasslar till det för dessa äldre vårdtagare. Gör gärna en sådan nyansering, herr finansminister! Det kommer att ge den positiva effekt som både Göte Jonsson och jag är ute efter.

Herr talman! Nej, bevare mig väl för att uppmana finansministern att agera så att han hamnar i konstitutionsutskottet! Där finns det tillräckligt med ärenden ändå. Finansministern har ansvaret för skattefrågorna. Det har nu under ett år bara kommit en skrivelse från riksskatteverket i en fråga som berör så många människor i en besvärlig situation — gamla, handikappade och deras anhöriga. Finansministern säger nu att bara äldreberedningen kommer med sitt betänkande skall han minsann se till att kammaren får besked. Jag frågar då hur länge det dröjer innan äldreberedningen kommer med sitt betänkande. Och hur länge dröjer det därefter till dess att vi i kammaren kan få behandla frågan? Såvitt jag vet dröjer det fortfarande en tid innan remissarbetet när det gäller äldreberedningen är klart — arbetet i beredningen är ännu inte avslutat. Enligt den normala beslutsgången, herr finansminister, skulle det säkert dröja ytterligare två år innan det finns en proposition i kammaren med utgångspunkt i beredningens förslag. Det är alldeles för lång tid — vi kan inte begära att de som är berörda i denna situation skall behöva vänta ytterligare två år på ett besked från regeringen om vad som skall gälla i fråga om en svårbedömd skatteregel. Anser finansministern att det är rimligt att ha ett skattesystem som är så svårbedömt när det gäller vitala frågor för många medborgare att inte vare sig riksskatteverket eller finansministern kan lämna ett besked inom loppet av två tre år? Jag vädjar till finansministern: Se till att den gamla regeln får gälla, men gör det inom ramen för gällande riksdagsordning och den arbetsordning som regeringen har, så att inte finansministern hamnar i konstitutionsutskottet — det eftertraktar jag verkligen inte.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ tillen översyn av bidragsnivån för statsbidraget till fristående skolor i syfte att skapa större likställighet mellan elever i offentliga och fristående skolor. Jag vill erinra om att grunden för den nuvarande bidragsnivån är det beslut som riksdagen med stor enighet fattade med anledning av den dåvarande borgerliga regeringens proposition Skolor med enskild huvudman m.m. Bidragsnivån fastställdes då med utgångspunkt i de utgifter staten direkt skulle ha haft om eleverna gått i grundskolan. Beloppen justeras I oktober 1983 fick skolöverstyrelsen i uppdrag att utvärdera verksamhe 30 mars 1987 ten vid 13 fristående skolor för skolpliktiga elever som vid den tidpunkten förklarats berättigade till statsbidrag. Skolöverstyrelsen har redovisat uppdraget och därvid tagit upp frågan om ändring av de kriterier som i dag gäller för statsbidrag. Rapporten remissbehandlas för närvarande. Remisstiden gick ut den 27 mars. Alla remissvar finns därför ännu inte i departementet. Regeringen kommer att efter avslutad remissbehandling ta upp frågan till behandling.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Svaret ger inte så mycket vägledning i fråga om vad regeringen har för syn på de här frågorna, men jag hoppas att en fortsatt debatt kan ge ytterligare klarhet. Statsrådet väljer att i sitt svar hänvisa till den utvärdering som skolöverstyrelsen har gjort, vilken bygger på en analys utförd av professor Sixten Marklund. Vi kan konstatera att det arbetet ger ganska gott stöd för önskemål om en mer generös behandling av de fristående skolorna. Det är riktigt att skolöverstyrelsen i det här sammanhanget har tagit upp frågan om kriterier för statsbidrag till fristående skolor. Däremot kan det knappast sägas att man fördjupat sig särskilt mycket i frågan om bidragsnivån. Det är den frågan som jag har velat resa med den här interpellationen. Vi har från statsmakternas sida åtagit oss att i mycket stor utsträckning finansiera svenska barns och ungdomars skolgång och studier. Det åtagandet har en stark ideologisk grund, nämligen att det skall vara vars och ens fallenhet och intresse som avgör vilka studier vederbörande bedriver och inte föräldrarnas ekonomiska situation. Detta är ett synsätt som jag vågar påstå har en mycket stark förankring både i statsrådet Göranssons parti och i mitt parti. Därför är också det ekonomiska åtagandet för ungdomarnas studier ett av de största ekonomiska åtaganden som samhället över huvud taget har. Det märkliga är nu att vi inte behandlar alla elever och skolbarn lika. Det I finns en grupp skolbarn som från statens sida får ett stöd till sina studier som bara ligger på nivån en tredjedel eller hälften av vad vi genomsnittligt satsar på det stora flertalets studier. Det är den principiella frågan jag vill ta upp: Är det rimligt att inte samhället behandlar alla ungdomar lika när det gäller den satsning man gör på deras skolgång? Naturligtvis skall hänsyn tas till den variation som studieinriktningen kan föranleda; vissa utbildningar är dyrare än andra. Detta får också praktiska konsekvenser för eleverna i de berörda skolorna — deras skola har väsentligt mindre materiella resurser än de kommunala skolorna har. Det har konsekvenser för lärarna, som får göra sin insats för en lön som ligger väsentligt under den som lärare i det allmänna skolväsendet har. Det krävs alltså en god portion idealitet — och det är väl i och för sig positivt — för att vara lärare vid en fristående skola. Det har även konsekvenser för föräldrarna, som måste göra stora ekonomiska uppoffringar för att barnen skall kunna gå i en sådan här skola. 57 Den här typen av uppoffringar skulle kanske vara rimliga om elevernas skolgång i fristående skolor innebar en merkostnad, dvs. om det var dyrare att hålla barn i fristående skolor än i andra skolor. Men så är inte fallet. Den genomsnittliga elevkostnaden i de fristående skolorna är ungefär en tredjedel av vad den är i det allmänna skolväsendet enligt de uppskattningar som gjorts. Det handlar alltså i själva verket om att samhället gör betydande besparingar genom att en del elever går i fristående skolor. Man skulle också kunna säga att det var rimligt att föra denna politik om man från samhällets sida ville i någon mening avskräcka föräldrar, elever och lärare från att utnyttja de fristående skolorna — om man ur samhällets synvinkel ansåg det mindre önskvärt att dessa skolor existerar. Men så är inte heller fallet, såvitt jag förstår, för det handlar om skolor som har godkänts av skolmyndigheterna och som dessutom faktiskt ändå får ett stöd från staten och i många fall från kommunerna. Det är ett stöd som motiveras med att man anser att dessa skolor har ett värde i skolsystemet som ett komplement till de samhälleliga skolorna. Kvar står med andra ord ett stort frågetecken. Varför skall vi inte ur ekonomisk synpunkt likabehandla elever som går i fristående skolor och elever som går i allmänna skolor, när vi nu anser att fristående skolor är ett ur samhällets synpunkt fullt godtagbart alternativ när det gäller barnens skolgång? Den reform som vi genomförde för ett antal år sedan och som innebar ett statsbidragssystem till fristående skolor — statsrådet Göransson hänvisar till denna reform — var ett viktigt steg på vägen. Den innebär en väsentlig förbättring jämfört med vad som gällt tidigare. Men erfarenheterna sedan dess är tillräckliga för att man skall kunna konstatera att statsbidragen är otillräckliga. Det krävs fortfarande orimligt stora uppoffringar från elever, lärare och föräldrar till barn i dessa skolor. Det vore värdefullt att få regeringens principiella syn på denna fråga redovisad. Jag har fått elva brev från elever vid Rudolf Steiner-skolan i Göteborg, och jag skall när denna debatt är avslutad överlämna dessa brev till statsrådet Göransson som en liten påminnelse om att det här handlar om enskilda barns och ungdomars utbildningsmöjligheter.

Herr talman! Pär Granstedt har rätt i att det handlar om principiella bedömanden och principiella diskussioner. Detta är också skälet till att jag ser det som angeläget att redovisa regeringens ställningstagande efter det att vi har fått ta del av de remissyttranden som kommmer in. Det låter sig naturligtvis sägas — det är riktigt — att alla elever i svenska skolor inte får lika mycket i bidrag. Eleverna i Haparanda kommun, där jag var för två veckor sedan, får t.ex. mer i bidrag än vad de elever får som bor i Stockholm och har nära till allt. Eleverna i skolorna i vårt land får inte ett enhetligt statsbidrag för att sedan söka sig till den ort eller den skola där det är billigast att gå. Det här är skälet till att jag varit oerhört kritisk mot den tanke som moderata samlingspartiet har redovisat i en partimotion i år om en elevpeng som skall följa eleven. Det förslaget skulle innebära att man inte får möjlighet att ge kompensation för den typ av geografiska skillnader som föreligger. Av samma skäl finns det anledning att vara tveksam till tankar om elevbaserade statsbidrag. Jag besökte Öckerö i Göteborgs skärgård i fredags och kunde konstatera att om man skulle ha elevbaserade statsbidrag och försöka uppnå likställighet i bidragsstorlek för olika elever, så skulle kommunen sannolikt behöva plocka bort tre fyra av de skolor som ligger på de små öarna i Öckerö kommun. Jag vill alltså för Pär Granstedt framhålla detta elementära faktum att man inte utan vidare kan förutsätta att det rättvisaste är att alla elever får samma statsbidrag. Det blir faktiskt inte bäst för deras studier. Jag kan också när det gäller de fristående skolorna göra det påpekandet att det inte är alldeles givet att staten eller kommunen gör betydande besparingar på de elever som går i dessa skolor därför att det statsbidrag som utgår inte är lika högt som genomsnittsbidraget per elev. Det är inte alls säkert att det blir sådana besparingar. Detta kan man naturligtvis göra en analys av. Jag har ännu inte kunnat se det, eftersom remissyttrandena ännu inte har kommit in. Men om man gör en analys av elevsammansättningen i någon av de fristående skolorna och undersöker var eleverna skulle ha gått om de inte gått i den fristående skolan kan man få en ganska enkel mätare på hur många klasser i andra skolor som har dragits in på grund av att eleverna i stället går i den fristående skolan. Inte ens beträffande Stockholm, där vi har ett rätt stort antal elever i de fristående skolorna, är jag säker på att man genom att undersöka i vilken klass varje elev skulle ha gått kommer fram till att en viss skola kunnat göra nedskärningar eller gjort besparingar på grund av att de fristående skolornas elever inte går där. Det är svårt att ta bort en tjugotredjedels lärare från en klass. Någon kanske har försökt det någon gång, men det är faktiskt ganska knepigt att göra den operationen. Det finns alltså all anledning att hålla fast vid principen att statsbidraget för de fristående skolorna skall ta hänsyn till den besparing som man direkt gör. Det har vi försökt göra — det var utgångspunkten i den proposition vars undertecknare var Pär Granstedts partivän Ulla Tillander, min företrädare som ansvarig för grundskolan. Att beloppen kan behöva justeras är vi ense om. Att det kan finnas anledning att analysera beloppen och summorna är vi också överens om. Det är det vi skall göra när vi har fått möjlighet att ta del av remissyttrandena över den särskilda utredningen.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som statsrådet Göransson säger, att utbildning kan kosta olika mycket, t.ex. av geografiska skäl eller på grund av utbildningens art — vi vet att tekniskt inriktade gymnasieutbildningar, yrkesinriktade utbildningar, kostar mycket mer än teoretiska, osv. Det är vi helt ense om, och som statsrådet säkert uppfattade nämnde jag också i mitt förra inlägg att den typen av variationer finns. Men frågan är: Kan man generellt säga att utbildning i fristående skolor till sin art är så mycket billigare att man av det skälet skall ha lägre statsbidrag? Ja, man kan göra det på vissa grunder, nämligen att föräldrarna bidrar med kanske 1 000 kr. i månaden, att lärarna bara har hälften så hög lön som lärarna i det allmänna skolväsendet och att man håller sig med en mycket lägre teknisk standard när det gäller utrustning, osv. Men det kan ju rimligen inte vara ett godtagbart skäl för att generellt ha lägre stöd till den typen av utbildning. Jag tror inte heller att det är statsrådet Göranssons mening — tvärtom måste väl en likvärdig standard vara ett mål. Sedan tog statsrådet Göransson upp det gamla resonemanget, att det inte är säkert att det blir den typ av besparing som jag har talat om genom de fristående skolorna resp. motsvarande genomsnittliga merkostnad om man för tillbaka eleverna till det allmänna skolväsendet. Det är alldeles riktigt — i det enskilda fallet. En elev mer i en klass innebär inte automatiskt någon stor merkostnad. Men om man ser på den samlade effekten av samtliga fristående skolor och dessutom ser det över tiden — år efter år — är det rimligt att tro att man skulle få en sådan genomsnittlig kostnad. Med det basresurssystem som vi har är det nämligen så att i ett enskilt fall kan en elev till i klassen innebära noll i merkostnad när det gäller basresurser, men i ett annat fall kan en elev till i klassen leda till att man passerar delningstalet och måste inrätta en helt ny klass. Den eleven förorsakar alltså väldigt stor merkostnad. Det är litet märkligt att man när man tar upp det resonemanget bara anför det exemplet att man kan tillföra en elev till klassen utan att det kostar någonting — man nämner väldigt sällan exemplet att en elev till i klassen innebär att man måste fördubbla basresurserna, att man måste ha en basresurs till. Jag tror alltså att det är rimligt att anta att det — över tiden och med alla fristående skolor medräknade — innebär ungefär den genomsnittliga merkostnaden. Nu tar jag det som statsrådet har sagt som ett löfte att man kommer att se över statsbidragsnivån. Jag vill då avslutningsvis fråga om regeringens inställning kommer att vara att man så långt som möjligt skall försöka nå fram till en likvärdig behandling av elever i fristående skolor och elever i det allmänna skolväsendet.
Herr talman! Jag har inte för ett ögonblick påstått att utbildningen i fristående skolor skulle vara billigare än i andra skolor. Det var inte det som var mitt påpekande, utan det var just det som Pär Granstedt utvecklar när han säger att man faktiskt inte med bestämdhet kan säga att en elev i en fristående skola innebär en besparing. Pär Granstedt säger också att en extra elev i grundskolan kan innebära en ökad kostnad. Det är riktigt. Men det som är avgörande för den obligatoriska, offentliga skolan är att den har sitt totala ansvar. Man måste då också se till att man inte har alltför snäva planeringsramar för att kunna tillgodose de resursbehov som man behöver kunna tillgodose när man får den extra eleven. Det är skälet till att man inte utan vidare kan arbeta med genomsnittskostnaden som bidragsbelopp. Man måste på den punkten förstå att det finns en särkostnad som det kan finnas anledning att redovisa och använda som bidragsgrund. Jag är beredd att, när vi har gått igenom materialet, ta ställning till hur den särkostnaden kan definieras.
Herr talman! Det är faktiskt så, som statsrådet Göransson förmodligen vet ännu bättre än jag, att det finns väldigt fasta regler för statsbidraget till skolan. Det baseras på basresurser. Det finns också en del andra anslag för olika typer av stödinsatser; skolsociala insatser osv. Basresurserna räknas ut med ganska stor matematisk exakthet. Minskar elevantalet och delningstalen förändras påverkar det basresurserna ganska omedelbart. Vad jag har kunnat märka finns inte i det statsbidragssystem vi har för grundskolan något utrymme för extra rymliga ”överrockar”, vilket jag tyckte att statsrådet Göransson antydde. Statsbidraget går ut efter elevantal och är byggt på basresurser.

I vissa fall skulle det innebära kraftiga fördyringar om en fristående skola lades ned, i andra fall mindre fördyringar. Jag ser ändå med förväntan fram emot det fortsatta bedömningsarbetet i regeringskansliet. Jag skulle vara ganska tacksam för ett svar på den fråga jag har ställt några gånger, nämligen om regeringen i det fortsatta övervägandet kommer att ha som utgångspunkt att elever i fristående skolor så långt som möjligt skall jämfört med elever i det allmänna skolsystemet få ett likvärdigt stöd för sin utbildning. Det är den principiella fråga jag tycker det vore värdefullt att få svar på. Jag förstår att det kan behövas mycket finräknande för att komma fram till vad detta skulle innebära i kronor och ören. Men en principiell inställning från regeringens sida att elever i fristående skolor inte skall missgynnas när det gäller statens stöd till deras utbildning vore väldigt värdefullt att få fram.
Herr talman! Jag kommer, Pär Granstedt, att lämna besked om regeringens ställningstaganden när vi har haft möjlighet att diskutera den remissbehandling som just avslutats. Låt mig därför bara notera att Pär Granstedt i sitt sista inlägg egentligen inte talade för mer eller mindre generösa statsbidrag till fristående skolor utan i realiteten talade för ett system där den enskilde eleven eller hans föräldrar skulle ha den elevpenning moderaterna normalt ensamma talar för. Den bidragsformen är i varje fall jag inte beredd att acceptera.

Beträffande morgondagens arbetsplenum får jag lämna följande meddelande. Först företas val av en riksdagens ombudsman . Därefter tas de ärenden upp till avgörande i vilka överläggningarna avslutades onsdagen den 25 mars. Efter beslut i dessa ärenden följer handelspolitisk debatt. Ärendebehandlingen därefter inleds med trafikutskottets betänkande 12.
Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att öka konkurrensen och därmed effektiviteten på det rymdtekniska området i Sverige och om jag avser att vidta åtgärder som undanröjer hindren för en viss etablering av telekommunikationsförbindelser. Det beslut av televerket som Christer Eirefelt hänvisar till i sin interpellation har överklagats till regeringen och behandlas för närvarande i regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att närmare kommentera interpellationen vad gäller detta ärende. Etablering av telenät vid sidan av det allmänna telenätet för sådan kommunikation som det här är fråga om aktualiserar frågor av stor principiell betydelse. Det gäller oavsett om telenäten etableras med hjälp av satellitteknik, kablar eller radiolänkar. Uppkomsten av flera olika telenät kan naturligtvis vara positiv för utvecklingen på telekommunikationsområdet inkl. satellittekniken, men den kan också skapa problem. En viktig orsak till detta redovisas i årets budgetproposition. Där framhåller jag bl.a. att teletaxorna inte överensstämmer med televerkets kostnader. Det innebär exempelvis att televerkets inkomster från utlandsoch rikssamtal i genomsnitt är dubbelt så stora som kostnaderna för dem. Härigenom kan avgifterna för lokalsamtal och abonnemang hållas på en låg nivå. Det blir nu med ny teknik och ett alltmera informationsintensivt produktionssätt intressant och tekniskt möjligt för företagen att komma ifrån överpriserna på långväga trafik genom att leda trafiken vid sidan av det allmänna telenätet. Stora kunder eller företag som konkurrerar med televerket kan etablera egna långdistansnät och utnyttja televerkets lokalnät för att nå slutanvändarna. Med nuvarande taxesättning skulle televerket komma att göra stora förluster på sin del av ett sådant nät, dvs. kraftigt subventionera konkurrenterna. Dessa kan däremot ”skumma grädden” och hålla betydligt lägre avgifter för den långväga delen än televerket och ändå få en betydande vinst. Om televerket på detta sätt mister en stor del av sin mest lönsamma trafik skulle det leda till en försämring av ekonomin för det allmänna telesystemet. Det skulle i sin tur kunna tvinga fram taxehöjningar med starkt negativa konsekvenser för både hushåll och mindre företag inte minst i glesbygd. För att undvika detta beslöt regeringen i höstas om en omläggning mot ökad kostnadsanpassning av taxorna. Regeringen måste självfallet beakta statens övergripande ansvar för den del av landets infrastruktur som telekommunikationssystemet utgör. Det fordras bl.a. av denna anledning ingående överväganden om även andra åtgärder än taxeförändringar kan behövas i den nya situationen. Sådana överväganden görs nu inom kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Min interpellation har egentligen två utgångspunkter: Den ena handlar om situationen i stort på telekommunikationsområdet i Sverige. Den andra gäller ett konkret fall som är en följd av den otillfredsställande konkurrensoch konsumentsituation vi har. Beträffande det sistnämnda så hänvisar statsrådet nu till att det ärendet har överklagats till regeringen. Därför vill kommunikationsministern inte närmare kommentera det i dag. Anledningen till att jag har valt att redovisa just det här ärendet är de principiella frågeställningar som aktualiseras. Det ärt.ex. av principiella skäl som televerket avslår ansökan. Man erkänner att några tekniska eller frekvensmässiga hinder inte föreligger. Jag skall strax återkomma till det. Men först några ord om den allmänna situationen. När det gäller telekommunikation har man i de flesta andra länder insett att organisatoriska förändringar är nödvändiga, och man bryter upp monopolsituationer för att få fungerande marknader med mångfald och konkurrens. Man vidtar åtgärder för att hänga med i den mycket snabba tekniska utvecklingen på området. Men det här gäller alltså inte den svenska regeringens telepolitik! Man kan möjligen förstå att televerket är måttligt intresserat av att utsättas Prot. 1986/87:98 för konkurrens. Men egentligen borde man också där inse att får vi inte en 31 mars 1987 fungerande marknad, bromsas utvecklingen också inom verket. Av erfarenhet vet vi att effektiviteten försämras i konkurrensskyddad verksamhet. Därför vill jag först fråga kommunikationsministern vad det är för fel att låta nya metoder, nya tjänster och tekniska lösningar få konkurrera med dem som televerket kan erbjuda. Så till det konkreta fallet, eftersom det är av principiellt intresse — det visar tydligt den otillfredsställande situation vi har. Det handlar alltså om Comvik Skyport AB, som vill tillhandahålla en tjänst som innebär att en fast teleförbindelse etableras mellan två kundenheter via satellit. Den här förbindelsen kan man sedan utnyttja för olika typer av telekommunikation. Trots att det i och för sig inte krävs något tillstånd för att tillhandahålla den här tjänsten, har televerket lyckats sätta käppar i hjulet. Det kan man göra därför att tjänsten innefattar radiokommunikation, och för det krävs beslut enligt radiolagen. Det beslutet fattas av vem? Jo, av televerket! Och televerket säger nej — av principiella skäl! Det är en princip som, om den accepteras, innebär ett totalt monopol för all förmedlingsverksamhet där radiokommunikation ingår. Innehavare av detta monopol blir samma affärsdrivande televerk som i egenskap av myndighet prövar ansökningarna från konkurrenterna. Tydligare än så här kan inte den otillfredsställande situationen på telekommunikationsområdet belysas. Det är motsatsen till den mångfald som folkpartiet efterlyser. Och det strider dessutom, såvitt jag kan förstå, mot grunderna för konkurrenslagen. Det är möjligt att kommunikationsministern och jag har olika uppfattningar om värdet av mångfald och konkurrens i allmänhet. Det är t.o.m. troligt. Men vilka principer utgår regeringen ifrån? Även om kommunikationsministern inte vill kommentera just Comviks ansökan, är det angeläget att diskutera principfrågan. Televerket grundar alltså sitt avslag på en princip som innebär att endast ett företag kan få radiotillstånd om det är fråga om förmedlingsverksamhet. Anser kommunikationsministern att den principen är riktig? Nu antyder kommunikationsministern trots allt att konkurrens kan vara någonting positivt också på telekommunikationsområdet. Den enda egentliga invändningen tycks vara att det skulle betyda ökade avgifter för lokalsamtal, om man på grund av konkurrens inte längre kan ta ut överpriser på den låhgväga trafiken. Men det argumentet är enligt min uppfattning inte hållbart. För det första: Den nu aktuella tjänsten är helt ny och tillhandahålls för närvarande inte av televerket. För det andra: Det är riktigt att taxorna för den Atlanttrafik som nu finns kraftigt överstiger vad som är kostnadsmässigt motiverat. Och en sådan överdebitering förutsätter i princip ett monopol. När det gäller den här aktuella tjänsten finns inget sådant monopol. Tjänsten kommer att bli allmänt tillgänglig i Europa och alltså utsättas för konkurrens. Det som händer är alltså att svenskt näringsliv riskerar att få betala mer än konkurrenterna. 67 För det tredje: Den tjänsten vänder sig till en förhållandevis begränsad kundgrupp. Den ligger vid sidan av de traditionella teletjänsterna. Någon större inverkan på televerkets framtida inkomster har den alltså inte, och därmed inte heller på kostnaderna för vanliga telefonabonnemang. När kommunikationsministern nu talar om ”statens övergripande ansvar för — — — landets infrastruktur” är det naturligtvis riktigt, men det har alltså ingenting med den här principiella frågeställningen att göra. Vilka principiella invändningar återstår då, kommunikationsministern?